Herr talman! Den första frågan gäller om regeringen har försökt tona ner föräldrarnas inflytande i skolan. Svaret på den frågan är nej. Vi är överens om att det är propositionen och de tankegångar som där förs fram som gäller. Jag har inte uppfattat de formuleringar som gjorts på annat sätt än att regeringen fullföljer det som sades i propositionen. Det är naturligtvis viktigt att det inte råder någon tvekan om den saken. Föräldrainflytandet är en av huvudpunkterna i regeringens politik. Jag vill påminna om att det från regeringens sida var avgörande att i det arbetet utöka möjligheterna för föräldrar att välja skola. Det frågades varför det dröjt innan arbetet i arbetsgruppen kommit i gång. I andra sammanhang har vi kritiserats för att göra för mycket och gå för snabbt fram. Det var flera uppdrag som regeringen fick och som vi ålade oss själva i samband med läroplansarbetet och besluten i riksdagen. Vi har försökt att effektuera dem på ett noggrant sätt. Jag lovar att vi inte har legat på latsidan. Det uppdrag som regeringen ger till utredaren när det gäller föräldrainflytandet i skolan handlar om att kartlägga samarbetsformerna för elever och föräldrar i skolan. Av denna kartläggning måste framgå hur de olika samverkansformerna är sammansatta och vilka arbetsuppgifter som finns. De juridiska begränsningar som finns i dagens lagstiftning för ett institutionaliserat elev och föräldrainflytande måste redovisas. Det behövs som underlag för den fortsatta diskussionen i riksdagen. Vi behöver också en redovisning av erfarenheter av elev och föräldrainflytande. De som håller i utredningen måste naturligtvis ha ett inflytande över hur arbetet läggs upp. Om man skall redovisa erfarenheter av elev och föräldrainflytande måste de olika organisationer som på olika sätt representerar elever och föräldrar finnas med i arbetet. Jag kan inte tänka mig annat. Jag får återkomma med det jag inte hann säga.
Herr talman! Det är inget märkligt om statsrådet i direktiven slår fast att elevers och föräldrars erfarenheter och kompetens på detta område skall tas till vara. Det vore välgörande att det blir klart utsagt, eftersom det ställs frågor om det. Det är viktigt när skolorna nu går in i verkställighetsfasen och planerar för den nya läroplanen att de har ett så gott underlag som möjligt för detta viktiga arbete som ligger i att utveckla föräldrars och elevers inflytande. Det gäller inte bara rätten att välja skola, utan jobbet i skolan. Det handlar om det vardagliga arbetet i den skola där alla barn går. Det känns angeläget. Man håller litet grand andan, är jag rädd för, i avvaktan på att utredningen blir klar. Därför tycker jag nog att statsrådet har vilat på hanen litet för länge i den här frågan.
Herr talman! Det kan man ha olika uppfattningar om. De olika samarbetsformer som finns runt om i det svenska skolväsendet är många och mångfasetterade. Det finns ett engagemang från föräldrar och elever för olika typer av samarbete och samverkan i gemensamma beslut i skolan. Detta är ett omfattande arbete. Det är möjligt att vi hade kunnat komma igång något tidigare. Men jag tror att det hade varit svårt att få en fullödig och genomarbetad redovisning klar redan den 1 juli, om det var avsikten. Det är då läroplanen börjar gälla. Vi är överens om att det är viktigt att få fram detta underlag. Det var bra att beslutet fattades och att uppdraget kommer att ges. Jag tror att alla kommer att vara nöjda med direktiven. Jag tar till mig Eva Johanssons synpunkter om vad regeringen borde skriva i direktiven. Jag konstaterar också att vi inte har omtolkat föräldrainflytandet. Det är för denna regering oerhört centralt att föräldrar får ökat inflytande i skolan och när det gäller de egna barnens skolgång. Det fullföljer vi på olika områden.
Herr talman! Vi vet att det ser olika ut i olika skolor. Det är inte något skäl för att vänta med arbetet, snarare tvärtom. Jag tycker att det är ett skäl för att snabbt få igång kartläggningsarbetet och utredningsarbetet, så att de olika modeller som finns kan få spridning och människor få inspiration av vad som händer i andra skolor. Det var mycket av tanken bakom detta. Det gjordes en beställning från riksdagen. Vi har kritiserat regeringen, och kanske framför allt Utbildningsdepartementet, i en del andra frågor. Det har vi gjort eftersom det från detta departement ibland kommit helt nya förslag väldigt hastigt, som vi faktiskt inte har bett om. I detta fall skulle nog statsrådet ha fått allt stöd i världen i denna kammare för att gå vidare i detta arbete och skynda på det, eftersom det är viktigt. Nu hoppas jag att detta slutar med att det verkliga elev och och föräldrainflytandet i skolorna ökar.

Herr talman! Ingrid Näslund har frågat mig vad jag avser att göra för att vända utvecklingen när det gäller att öka rekryteringen till lektorstjänsterna på gymnasiet, och för att se till att skollagens bestämmelser om att kommunerna och landstingen skall sträva efter att anställa forskarutbildade lärare efterlevs. Jag vill börja med att erinra om att staten genom den av riksdagen beslutade ansvarsfördelningen skall lägga fast kvalitetskrav, rättigheter och skyldigheter, definiera likvärdighet och i viss mån finansiera skolväsendet. Kommunerna och landstingen skall se till att invånarna har tillgång till utbildning av god kvalitet. Kommunerna och landstingen har också det fulla ansvaret för personalen i skolan. Jag är väl medveten om det problem som Ingrid Näslund tar upp i sin fråga. Den statistik som Ingrid Näslund refererar till i sin fråga är heller inte ny för mig. Regeringen har ett flertal gånger pekat på behovet av att fler forskarutbildade lärare anställs i gymnasieskolan och komvux. Vi har också vidtagit åtgärder för att öka rekryteringen. Regeringen föreslog i läroplanspropositionen att det i skollagen skall slås fast att kommunerna och landstingen skall sträva efter att anställa lärare med forskarutbildning. Riksdagen beslutade enligt regeringens förslag, och lagen träder i kraft den 1 juli i år. Den senaste gången regeringen tog upp frågan var i utvecklingsplanen för skolväsendet, där vi påtalade vikten av att följa effekterna av lagen. Det är då speciellt viktigt att följa tillgången på lektorer och omfattningen av kommunernas och landstingens rekryteringsåtgärder. Jag vill understryka det betydelsefulla i kontakter mellan universitet och högskolor och den gymnasiala utbildningen. Genom de krav som ställs på den gymnasiala utbildningen i läroplanen och i kursplanerna på att närma sig ett allt mer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta ställs det också större krav på lärarnas kompetens. Detta borde ge incitament till ytterligare kontakter mellan den gymnasiala utbildningen och den högre utbildningen. Ett exempel kan vara utbytestjänstgöring mellan gymnasieskolor och universitet och högskolor. I detta sammanhang vill jag erinra om att regeringen ser allvarligt på det låga antalet forskarutbildade i landet och att vi därför har satt upp ett mål att fördubbla antalet doktorsexamina till år 2000. Under de senaste åren har antalet licentiat och doktorsexamina ökat. Detta kan också leda till att fler forskarutbildade söker lärartjänster inom den gymnasiala utbildningen. Sammanfattningsvis ser jag, i likhet med Ingrid Näslund, allvarligt på rekryteringssituationen vad gäller antalet forskarutbildade i den gymnasiala utbildningen. Regeringen har dock vidtagit åtgärder för att öka antalet forskarutbildade lärare i gymnasieskolan och komvux. Vissa av dessa åtgärder har ännu inte trätt i kraft. Vi får nu avvakta och genom Skolverkets uppföljning se om åtgärderna har avsedd effekt.
Herr talman! Jag ber först att få tacka för svaret på min fråga. Jag förstår att vi delar oron för att det finns ett så pass litet antal lektorer inom gymnasieskolan. Det är riktigt som skolminister Beatrice Ask påpekar här, att denna regering verkligen har ansträngt sig för att öka antalet forskarutbildade. Det tycker jag är mycket positivt. Det som oroar mig allra mest i det här sammanhanget är dock inte tillgången på människor som skulle kunna fylla de vakanta lektorstjänsterna, utan det är den ovilja som kommunerna har visat när det gäller att anställa de kompetenta personer som redan finns. Därför finns det också ett stort missnöje hos de människor som har kostat på sig en forskarutbildning. Det är en mycket dyrbar utbildning. Den kräver inte bara stora uppoffringar ekonomiskt utan också en mycket stor arbetsinsats. Många som har skaffat sig en sådan utbildning befinner sig ändock i en sådan situation att de inte får någon tjänst. I en hel del fall beror det på att det inte finns några tjänster att söka, åtminstone inte där de är bosatta. Jag har litet grand studerat förhållandena för ett sådant ämne som religion som har varit särskilt illa utsatt i många avseenden, även när det gäller lektorstjänster. Det har sagts mig att det i Stockholm inte har utannonserats en lektorstjänst i religion på över 20 år. Jag vet inte om den siffran stämmer. Jag har inte hunnit kontrollera den. Men om så är fallet är det verkligen besvärligt. Det har tidigare funnits tio tjänster. Nu finns det bara en kvar. I Malmö finns det en lektorstjänst eller möjligen två. Jag undrar hur uppföljningen av kommunernas rekryteringsåtgärder från Skolverkets sida ser ut för att den skall kunna påverka kommunerna. Vad avser skolminister Beatrice Ask att göra för att kommunerna verkligen skall försöka att rekrytera? Det gör de uppenbarligen inte i dag.
Herr talman! Jag har pekat på att vi har slagit fast de krav som skall ställas på kommunerna och att det kommer att träda i kraft inom kort. Det är klart att kommunerna måste få litet tid på sig att leva upp till kraven. Därför är det svårt att säga om det kommer att bli någon effekt. I den utvecklingsplan för skolväsendet, som vi skall diskutera här i kammaren på torsdag, har vi för säkerhets skull pekat på nödvändigheten av att följa upp det här. Det är inte skolministerns sak att bestämma hur Skolverkets uppföljning skall utformas mera konkret. Men det är naturligtvis av intresse både för skolministern och för riksdagen att ta del av Skolverkets funderingar i denna fråga. Utöver de beslut vi har fattat, tror jag att vi måste öka insikten generellt. Det gäller betydelsen av högre akademisk utbildning, att man skall höja kompetensnivån i hela utbildningssystemet och varför riksdagen anser att det är värdefullt med forskarutbildade lärare just på gymnasienivå. Det är uppenbarligen så att den insikten inte finns. Det finns nämligen en ovilja, och det går segt att rätta till den brist som är så uppenbar i dag. Jag tror att vi alla har ett stort ansvar i debatter och diskussioner. Jag tror också att det handlar om att man måste försöka engagera lokala politiker. Var och en av oss, i riksdagen och regeringen, måste se till att i alla våra kontakter med människor på lokal nivå lyfta fram det här beslutet som riksdagen har fattat. Vi måste se till att man i kommunerna funderar över vad man gör eller vad man inte gör för att leva upp till de krav som vi har ställt för att få hög kvalitet på den utbildning som ges till ungdomarna på gymnasiet.
Herr talman! Jag håller med om att det nog också handlar om att öka medvetenheten ute i kommunerna. Det är tydligt och klart att man där inte har insikten att om man vill höja kvaliteten i gymnasieutbildningen måste det också finnas lektorer i de olika ämnena. Det innebär en oerhörd stimulans för alla lärare på skolan att det finns lektorer som man kan diskutera med när det gäller utvecklingsprocessen i skolan. Det har t.o.m. uttalats ifrån en del kommuners sida att lektorer inte för utvecklingen framåt i skolan. Det är tragiskt att så är fallet. Jag undrar om skolministern har någon idé om hur man ifrån regeringens sida skulle kunna öka medvetenheten. Nu har vi på sätt och vis frånhänt oss möjligheterna att fatta beslut om ett visst antal lektorer. Det gjorde man förut, och man angav antalet till 3 000. Trots detta tjänstgör för närvarande bara 1 200 lektorer.
Herr talman! Jag har många idéer om vad regering och riksdag kan göra om kommunerna inte rättar sig efter de beslut vi redan har fattat. Det vore kanske dumt att avslöja idéerna innan vi vet om de åtgärder vi nu har vidtagit fungerar. Däremot vill jag säga att vi redan i dag gör en del för att höja den allmänna medvetenheten och insikten om hur viktigt det här är. Det gör vi bl.a. i det arbete som bedrivs kring Agenda 2000. Förutom att vi samlar in kunskap och synpunkter på utbildningssystemet som helhet från t.ex. olika institutioner, har vi anordnat ett antal regionala konferenser. I dessa konferenser har företrädare för gymnasieskolor, högskolor och näringsliv deltagit för att diskutera och skapa kontaktytor. Bristen på kontaktytor gör att insikten är dålig. Jag tror att det faktiskt bidrar till att öka medvetenheten i kommunerna och till att man kan hitta konkreta former för att nå varandra. En konkret samarbetsform för gymnasiet och högskolan är att se till att man har forskarutbildade lärare på skolorna.
Herr talman! Jag skall inte säga så mycket mera. Jag ber i stället att få tacka för det svar jag har fått. Om det skulle visa sig att det inte blir en verklig skärpning på det här området från kommunernas sida, efterlyser jag att vi skall vidta åtgärder så snabbt som möjligt för att medvetenheten verkligen skall öka. Jag ber att få tacka för meningsutbytet.
Herr talman! Det här är en av de frågor som ingår i den utvecklingsplan för skolväsendet som vi skall arbeta med i höst -- om riksdagen lämnar sitt godkännande. Det är klart att om utvärderingen visar att problemen består får vi försöka hitta nya vägar.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bidra till att det fackliga motståndet mot ungdomars sysselsättning undanröjs. Herr talman! Jag ser medverkan och bedömningar från arbetsmarknadens parter som viktiga inslag i arbetsmarknadspolitiken. När det gäller de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna fordras en stor vilja till samverkan både från arbetsgivare på orten och från arbetstagarna. Det är viktigt att i första hand arbeta för ordinarie jobb. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall användas sedan alla möjligheter till reguljära anställningar har prövats. I denna bedömning har parterna sin roll och bidrar till helhetsbilden. Beträffande sommararbeten för ungdomar är det en särskild fråga. Även då gäller att inte undantränga de arbetstillfällen som regelmässigt uppstår som sommararbetsmarknad. Regeringen har tagit bort de begränsningar för ungdomspraktik under sommaren som funnits tidigare och överlåtit sådana bedömningar åt regionala och lokala arbetsmarknadsorgan. Att kommunerna försöker ordna arbetstillfällen under en del av dagen under en kortare tid på sommaren för skolungdomar anser jag vara ett vällovligt initiativ som de fackliga organisationerna knappast borde ha invändningar emot. När det rör sig om mycket korta perioder, kan knappast dessa ungdomar tränga ut reguljära arbeten och inte heller ersättas i enlighet med avtal. Det rör sig mer om socialt inriktade insatser som alla parter på en ort borde kunna vara eniga om.
Herr talman! Tack, arbetsmarknadsministern, för svaret! Orsaken till att jag har ställt denna fråga är att man i Sävsjö kommun har en mycket hög ambition när det gäller att försöka ge ungdomar sysselsättning under sommarlovet. Man har inventerat arbetsmarknadssituationen. Man har sett vilka möjligheter som finns i den egna kommunen att ge sysselsättning. Givetvis är man medveten om var gränsen går för vad som kan anses vara reguljärt arbete. Dessa sysselsättningsåtgärder inkräktar inte på den reguljära arbetsmarknaden. Den tilltron måste vi visa kommunen och de bedömningar som görs i dessa sammanhang. Nu har framför allt ett fackförbund definitivt sagt nej till att samarbeta i den här frågan. Det komplicerar bilden, även om andra fackförbund har varit positiva. När vi befinner oss i en svår situation på arbetsmarknaden och kritiken för arbetslösheten mot regeringen och kommunerna är skarp är det angeläget att de fackliga organisationerna inte motarbetar goda initiativ. Därför finns det anledning för arbetsmarknadsministern att mer generellt titta på den här frågan. Arbetsmarknadsministern kan inte gå in på ett enskilt fall, men han kan se på generella tendenser i sammanhanget. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern om det inte finns anledning att noggrant inventera de fackliga organisationernas agerande på den här punkten och eventuellt också vidta åtgärder om det visar sig att man från fackligt håll motarbetar den här formen av positiva insatser som görs i kommunen.
Herr talman! Som Göte Jonsson säger befinner vi oss i en situation då många står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Sommarjobben behövs för redan utbildade och arbetslösa. Vi tror att det denna sommar blir en hygglig sommararbetsmarknad. Mycket talar för det. Det som Göte Jonsson tar upp är en annan sak. Det handlar om att ge litet yngre ungdomar och ungdomar med sociala problem en möjlighet. Kommunen gör en stor insats. För dagen kan jag vädja till samtliga fackliga organisationer att inte leva som i överhettningens tidevarv, under senare delen av 80-talet. Situationen är en annan. Jag är naturligtvis beredd att samtala om detta i de mer regelbundna möten och kontakter som då och då förekommer. Jag kommer inom kort att träffa arbetsmarknadens parter i ett större möte.
Herr talman! Jag tackar för det. Jag tror att det skulle vara bra om arbetsmarknadsministern tar upp dessa frågor. Det gäller, precis som arbetsmarknadsministern säger, jobb för ungdomar under ferietid. Det är således ungdomar som inte kan gå ut på den reguljära arbetsmarknaden. Det är angeläget att också dessa ungdomar får möjlighet att känna på vad olika sysselsättningsuppgifter innebär. Det har kommit utomordentligt positiva reaktioner från ungdomar på dessa initiativ. Därför finns det verkligen anledning att se över läget och att analysera och diskutera med arbetsmarknadens parter. Detta är sociala insatser som är viktiga också för ungdomarnas introduktion senare på den reguljära arbetsmarknadsmarknaden. Jag tackar så mycket för svaret.

Herr talman! Claus Zaar har frågat mig vilka åtgärder på kort och lång sikt jag avser att vidta för att nedbringa arbetslösheten bland ungdomar med tanke på att 130 000 ungdomar inom kort kommer att avsluta sin utbildning och söka arbete. Regeringen ser utomordentligt allvarligt på arbetsmarknadssituationen för ungdomar. Det är alltid de nytillträdande på arbetsmarknaden som har det svårast att finna arbete i en lågkonjunktur. Ungdomar har därutöver genom arbetsmarknadslagstiftningens ''sist in, först ut'' fått bära en stor del av de nedskärningar som påbörjades i slutet av 1989. Ungdomarna är en prioriterad grupp i arbetsmarknadspolitiken på så sätt att deras andel av dem som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall överstiga deras andel av de arbetssökande. Detta mål har nåtts, men i första hand är naturligtvis målet att ge ungdomar reguljära arbeten. Det är mycket viktigt att ungdomars arbetslöshetsperioder är korta. Regeringen har genom att förbättra möjligheterna för näringslivet nu lagt en stark grund för tillväxt och därmed nya arbetstillfällen. Det är av avgörande vikt att skapa förutsättningar för en uthållig tillväxt i ekonomin. Tillväxt och stabilisering av svensk ekonomi är grunden för att det skall utvecklas en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Regeringen har också vidtagit åtgärer inom det arbetsrättsliga området för att underlätta för de nytillträdande att komma in på arbetsmarknaden. Provanställningar har förlängts från tre eller sex månader till tolv månader. Möjligheten har också förbättrats på motsvarande sätt när det gäller att anställa vid arbetstoppar i företag. I höstas infördes det generella anställningsstödet som ger arbetsgivarna avdrag på sociala avgifter för dem som anställts under 1994. AMS har med en kraftfull kampanj informerat bl.a. om detta stöd och om rekryteringsstödet, som innebär att en arbetsgivare under sex månader kan få bidrag med upp till 65 % av sina lönekostnader om han eller hon anställer en arbetslös person. Dessa åtgärder beräknas bl.a. gynna ungdomar. Ungdomspraktiken är en åtgärd på kort sikt. Den har också nyligen ändrats så att det skall bli lättare att ge ungdomar praktik under sommarmånaderna. I dag finns ca 100 000 ungdomar i olika åtgärder, varav ungdomspraktik är den största arbetsmarknadspolitiska åtgärden. Över huvud taget har aldrig någon regering varit i närheten av att satsa så mycket som den nuvarande gör på arbetsmarknadspolitiken. Med en långsiktig satsning på kompetens stärker regeringen vårt lands konkurrensförmåga, vilket i sin tur kommer att stärka vår ekonomi samtidigt som det ger många ungdomar sysselsättning. Regeringen har utökat antalet utbildningsplatser på alla nivåer. Gymnasieskolan har utökats med 15 % av landets 19-åringar beräknas ha påbörjat en högre utbildning under 1992/93 jämfört med något mer än 5 % på 1980-talet. På sikt har regeringen föreslagit att 20 000 fler studenter skall erbjudas utbildning efter gymnasieskolan, företrädesvis kvalificerad yrkesutbildning. Arbetslösheten har minskat påtagligt under årets första månader och ligger nu lägre än vad den gjorde under samma period 1993. Även för ungdomar har arbetslösheten sjunkit märkbart. Övertidsuttaget inom industrin är det högsta som mäts sedan mätningarna började 1960, vilket talar för att det finns goda möjligheter för nyanställningar. Antalet lediga platser är i stadig uppgång och låg i april inte långt från 1990 års nivå. Ungdomar har i dag det besvärligt på arbetsmarknaden. Det gäller därför att arbetsgivare, fackliga organisationer och över huvud taget alla tar ett mycket stort ansvar för våra ungdomars utbildning och jobb under de närmaste åren. Regeringens bedömning är att ungdomar kommer att vara efterfrågade på den svenska arbetsmarknaden under större delen av de återstående 90-talsåren.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Åtgärdspaketet är dock inte tillräckligt. Därför har jag ställt frågan. Det finns nästan en kvarts miljon arbetslösa ungdomar till sommaren. 100 000, i stort sett, är redan i dag arbetslösa. Dessutom avslutar 130 000 ungdomar snart sin utbildning. Det är något som är fel i samhället i dag. Man kan jämföra arbetslösheten bland ungdomarna med arbetslösheten bland 55--64-åringarna. Då finner man att arbetslösheten bland ungdomarna är cirka fyra gånger högre än bland 55--64-åringarna. Man måste blanda in just den åldersgruppen för att kunna bereda plats. Vi måste börja diskutera hur ungdomarna kan få utrymme på arbetsmarknaden. Det går kanske att få fram 50 000 platser genom tillväxt. Som det ser ut nu går det inte att få fram fler. Vi måste alltså göra förändringar när det gäller åldersgrupperna på arbetsmarknaden, så att det på något sätt blir lättare att ha ungdomar anställda och svårare att ha 55--64-åringar anställda. Är arbetsmarknadsministern intresserad av att fundera i de banorna?
Herr talman! Som jag sade i svaret finns i dag ca 100 000 ungdomar i olika åtgärder. 70 000 har varit öppet arbetslösa, varav en del i över fyra månader. Det sista, ''över fyra månader'', är något som vi måste passa upp på. Längre arbetslöshetsperioder för unga människor är inte bra. Det är inte bra för någon, men det är speciellt känsligt i unga år. Från skolorna kommer det i vår ut ungefär 100 000 ungdomar. Men Claus Zaar hade kanske med att det kommer ungdomar även från militärtjänsten. Då blir det ett något större antal. Vi tror egentligen på en riktigt hygglig sommararbetsmarknad i vårt land, som suger upp en del arbetslösa. Men det råder inget tvivel om att vi kommer att få uppleva en sommararbetslöshetstopp genom det ovanligt stora utsläppet från skolorna. Ordinarie utbildningar och förlängda utbildningar slutar samtidigt. Jag har träffat mycket tunga arbetsgivarrepresentanter samt representanter för Småföretagarnas Arbetsgivarorganisation och för fackliga organisationer för att diskutera hur man skall byta ut övertid och ta tag i jobbfrågorna. Detta är mycket viktigt. Jag är beredd att diskutera alla idéer på detta område. Så fort det bara går måste vi åstadkomma en bra arbetsmarknad över huvud taget men inte minst för ungdomarna.
Herr talman! Det låter ju hoppfullt om vi kan diskutera även en förändring, som innebär att 55 åringar och äldre, genom att de fick en förmånlig möjlighet att lämna arbetsmarknaden frivilligt, kunde ge plats åt ungdomar. Jag skulle se det såsom en väldigt positiv sak, om arbetsmarknadsministern ville ta upp detta resonemang. Man kan också koppla resonemanget till att de 55-åringar och äldre som slutar frivilligt skulle kunna bli lärare för ungdomar. Företagen kan inte ta in arbetskraft, eftersom man inte hinner lära upp den. Man måste i dag hitta ett system -- vi har föreslagit ett lärlingssystem -- som gör att ungdomarna kan komma in i företagen och få en upplärd praktik så att de inte förorsakar problem i företagen.
Herr talman! Claus Zaar tar upp pararbetet, dvs. att äldre lär ung. Litet av detta har Svanholm på ABB tagit till sig, när han tar in en praktikant på tio anställda. Då skall de tio ha i uppdrag att lära ut så mycket som möjligt. På det sättet får 3 000 ungdomar arbete. Skanska följer med och tar, trots en mycket svår arbetsmarknad, emot tusen ungdomar. Denna typ av diskussion pågår i alla stora företag. Jag hoppas att det skall leda framåt. Bl.a. sådana här saker kommer vi att resonera om.
Herr talman! Vi har dock den allvarliga situationen att så många ungdomar har varit arbetslösa väldigt länge. Det måste hända någonting från regeringens sida så snart som möjligt. Läget är ohållbart. Ungdomarna får egna normsystem och lever utanför samhället. Vi kan inte ha det som vi har det nu. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern tar till sig förslaget att 55-åringar och äldre skall få möjlighet att förmånligt lämna arbetsmarknaden. Kan jag hoppas på något initiativ i den riktningen?
Herr talman! Den frågan är inte så lätt. En för tidig avgång med hela tio år innebär stora kostnadsåtaganden. Huvudinriktningen måste vara att man släpper in praktikanter och lärlingar samt ökar kompetensen genom skolutbildning osv. Å andra sidan vet vi att pensionsåldern inte är 65 år. På grund av förslitningsskador och ibland av arbetsmarknadsorsaker är den egentliga pensionsåldern 60 år, då man är slut och trött.
Herr talman! Jag skulle vilja att arbetsmarknadsministern tillsammans med övriga regeringsledamöter studerar just vad kostnaderna är i dag och vad människorna i denna åldersgrupp gör. Jag tror att man kan få fram en finansiering på dagens samhällskostnader för den åldersgruppen, som gör att det vore en förmån att få sluta vid 55 års ålder just i den nuvarande arbetsmarknadskonjunkturen.

Herr talman! Sigge Godin har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att SJ skall leva upp till sitt regionalpolitiska ansvar. Bakgrunden till frågan är de planerade rationaliseringar av verksamheten i Ånge som SJ har aviserat. Frågan ligger inom kommunikationsministerns ansvarsområde. Han är emellertid förhindrad att vara i kammaren i dag, och eftersom dagens frågestund är den sista under detta riksmöte, kommer jag att besvara frågan. Ånge är en av de orter som berörs av SJ:s planerade rationaliseringar inom verkstads och godsverksamheten under den kommande treårsperioden. Enligt uppgift från SJ är de aviserade förändringarna ett led i arbetet med att omstrukturera och stärka vagnslasttrafiken, som utgör basen i SJ:s godsverksamhet och som för närvarande går med förlust. SJ:s planerade omstrukturering innebär bl.a. att rangering och underhåll koncentreras till färre orter. Detta innebär att rangerbangårdsverksamheten i Ånge, Boden, Sundsvall och Nässjö avvecklas. Vidare kommer omfattningen av verksamheten i Tomteboda stegvis att reduceras. Samtidigt kommer underhållsverksamheten att minska eller avvecklas på motsvarande orter. Avvecklingen av rangeringen i Ånge baseras enligt SJ på att Ånge har mycket få kunder i det egna närområdet. Ånge är dessutom enligt SJ inte någon naturlig föreningspunkt i det nationella nätet av stora godsflöden. Totalt berörs ca 700 personer under en treårsperiod av de omstruktureringsåtgärder som vi här pratar om. Av dessa finns 120 i Ånge. Enligt uppgift från SJ kommer ingen personal att sägas upp utan att först erbjudas alternativ. Trots omfattande rationaliseringar under de gångna åren är SJ:s godstransportverksamhet i dagsläget inte lönsam. För att nå ett positivt resultat, vilket är en förutsättning för att vagnslasttrafiken skall kunna överleva på lång sikt, krävs enligt SJ en rationell verksamhet. Enligt de uppgifter som inhämtats från SJ kommer omfattande åtgärder att vidtas för att minimera de negativa effekterna för berörd personal och för berörda orter. Dessa åtgärder omfattar personalpolitiska insatser i form av bl.a. omskolning, omplaceringsstöd och entreprenörsstöd. Vidare kommer SJ i samarbete med berörda kommuner, AMS, Trygghetsstiftelsen m.fl. att arbeta för att finna alternativ sysselsättning utanför SJ. Jag delar Sigge Godins uppfattning att de aviserade förändringarna innebär stora problem för bl.a. Ånge kommun. Det är därför angeläget att insatser görs för Ånge. Kommunikationsministern har förklarat för mig att han avser att hålla sig informerad om SJ:s arbete med det aviserade åtgärdsprogrammet. Vad gäller mitt eget ansvarsområde, arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken, är inriktningen att eftersträva en breddning av näringslivet i mindre kommuner och mindre orter som av olika skäl har en ensidig näringslivsstruktur. Detta gäller också för Ånge kommun.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag beklagar att kommunikationsministern inte kan vara här och besvara frågan, för det är i första hand en fråga för honom. Men frågan är också i högsta grad en regionalpolitisk fråga, varför jag verkligen uppskattar att arbetsmarknadsministern lämnar detta svar. personer mister jobbet. Medräknat de indirekta effekterna betyder det att det berör 700 personer. Det påverkar självfallet servicen i en glesbygd när 700 av totalt 3 000 människor i kommunen drabbas. Gymnasieskolan -- som har dåligt elevunderlag i dag -- hotas, och näringsidkarna i bygden får naturligtvis sämre beläggning och hotas också. Det innebär att det sker utflyttningar. Det är oacceptabelt för Ånges räkning. Dessutom verkar beslutet väldigt förhastat. Man har såvitt jag kan förstå inte övervägt frågan. Om SJ avvecklar i Ånge kommer sannolikt vagnslasttrafiken i Norrland att upphöra. Det kan man inte heller acceptera av regionalpolitiska skäl. Det står i svaret att kommunikationsministern skall hålla sig informerad. SJ säger att ingen skall ställas arbetslös, utan erbjudas annat jobb. Ja, men det blir inte i Ånge. Det blir på annat håll i landet. Det här räcker inte, som statsrådet förstår. Detta besked räcker inte till människorna i Ånge. Vi måste få ett klarare besked från regeringen. På vilket sätt tänker ni angripa frågan?
Herr talman! Vi uppvaktades i går av Ånge kommun. Odell ställde upp hos mig. Tyvärr finns inte SJ:s förslag redovisat. SJ har ju av riksdagen också fått ett regionalpolitiskt ansvar. Jag kommer mycket noga att analysera hur man har redovisat att man skall kunna upprätthålla det ansvaret när SJ kommer med sitt dokument. Eftersom jag inte kan debattera för kommunikationsministern får jag göra det på mitt eget område. Där berörs dels kommunen, dels jobben. Ånge är en utsatt liten kommun som med ytterligare folkminskningar kanske riskerar sin gymnasieskola. Ånge har sedan 50-talet förlorat 40 % av sin folkmängd. Det är ungdomar som flyttar och gamla som blir kvar. Eftersom livet inte är evigt blir det bekymmer på sikt om man inte kan bredda och upprätthålla den lokala arbetsmarknaden. Det är självfallet så, att det är ett stort regionalpolitiskt intresse att få klart för sig hur man klarar transporterna i de två tredjedelar av vårt land som Norrland utgör. Den frågan har jag som regionalpolitiskt ansvarig minister all anledning att följa. Vi diskuterade denna fråga i går. Odell tar taget via SJ. En man från mitt departement håller sig informerad.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som arbetsmarknadsministern säger. Man har mist många arbetstillfällen i Ånge. Jag vill påminna om att kiseltillverkningen i Ljungaverk lades ned och att Posten successivt har trappat ned i Ånge. Nu kommer detta dråpslag från SJ. Vi vet att det är drygt 10 mil till Sundsvall. Det är inte pendlingsavstånd. Människor måste flytta från Ånge. Därför måste någonting göras för att lösa detta problem. Om vagnslasttrafiken försvinner i Norrland är det en regionalpolitisk signal om att det kan bli minskade investeringar i järnvägsnätet i Norrland. Antlantbanan, som vi hoppas på, hänger på en skör tråd. Vad händer med Bothniabanan? Blir den av? Jag skulle gärna fråga arbetsmarknadsministern följande: Vilka regionalpolitiska effekter anser ministern att signaler om att man inte skall investera i järnvägstrafiken i Norrland får? Det slår mot 58 % av Sveriges yta, förutom mot människorna i Ånge. Det är oacceptabelt.
Herr talman! Vi hade i går en regionalpolitisk debatt i denna kammare med anledning av den nya regionalpolitiken, som behandlar det lilla och det stora. Nu resonerar vi om de stora infrastrukturerna. Det är av avgörande vikt att vi får tillväxt i hela vårt land. Moderna goda transportmöjligheter är allra viktigast för dem som har de allra längsta avstånden. Detta gäller inte minst i ett Europaperspektiv, men även i ett Atlantbaneperspektiv och med hänsyn till samarbete med Norge och Trondheim osv. Jag skall inte gå så mycket längre i denna debatt än att säga att det är en fråga som är mycket större -- den gäller inte bara Ånge. Den gäller transporterna på järnväg i Norrland också.
Herr talman! Statsrådet har av och till tidigare berättat att det finns utländska intressenter som vill investera i Sverige. Vi har på NUTEK haft ett antal sådana ärenden som har gällt investeringar huvudsakligen i södra Sverige. Man skulle kunna tänka sig att både NUTEK och Arbetsmarknadsdepartementet lade på ett kol och försökte intressera de företag som har ett intresse av Sverige för att placera sig i Ånge. Men det kräver också att SJ har en rationell verksamhet kvar där, så att man känner att det inte är en avfolkningsbygd utan en inflyttningsbygd. Därför faller det här förslaget på sin orimlighet. Det kan inte gå till på detta sätt. SJ måste faktiskt finnas där. Från SJ:s sida investerade man för bara några år sedan väldigt kraftfullt i Ånge. SJ-chefen var där och talade vackert om att man skulle satsa på Ånge. Bara något år efteråt slår han igen dörren, och det är helt andra planer. Det är förödande för människorna där uppe. Det är också förödande för norrlänningarna att inte ha någon järnväg kvar som är konkurrenskraftig.

Herr talman! Christer Skoog har frågat mig om regeringen avser att ta initiativ för en regional kostnadsbalans vad gäller teletaxor i Blekinge. Frågan ligger inom kommunikationsministerns ansvarsområde, men eftersom denne är förhindrad att vara i kammaren i dag och dagens frågestund är den sista i detta riksmöte, besvarar jag frågan. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att åstadkomma en rättvis tillgång till infrastruktur för telefoni. Först vill jag nämna telelagen, som syftar till att säkerställa tillgång till telefoni och viss datakommunikation i landets samtliga delar. För att tillse lagens efterlydnad har Post och telestyrelsen inrättats. Tidigare i vår har statsministern inrättat en kommission för informationsteknologi -- IT Inom IT-kommissionens ram har såväl kommunikationsministern som jag initierat olika kartläggningar av tillgången till infrastruktur m.m. Låt mig citera uppdraget till NUTEK: Regeringen uppdrar åt Närings och teknikutvecklingsverket att översiktligt redovisa infrastrukturella förutsättningar för informationsteknologianvändning i landets samtliga delar. I uppdraget skall också ingå att redovisa eventuella regionala skillnader i kostnader för användningen av infrastruktur, taxor, abonnemangs och anslutningsavgifter. Uppdraget skall genomföras i samråd med Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den
Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Jag är glad att det är arbetsmarknadsministern som svarar, eftersom jag ställde frågan till honom med anledning av att det är arbetsmarknadsministern som har det huvudsakliga ansvaret i regeringen för regionalpolitiken. Teletaxor i Blekinge är enligt min mening en oerhört viktig regionalpolitisk fråga. Det kan inte vara riksdagens och regeringens mening att man på ett monopolföretag som Telia AB själv skall sitta och bestämma vilka regionindelningar som skall ske ute i vårt land. Det måste ändå vara fel ur demokratisk synpunkt och ur rättvisesynpunkt. Det måste vara vi valda politiker som efter moget övervägande bestämmer framtida teletaxor och vilka ekonomiska förutsättningar det finns ute i regionerna för att kunna bedriva en för invånarna viktig verksamhet. Telias förändring av taxorna från i år innebär att invånarna i Sölvesborg drabbas av en i förhållande till tidigare oerhört hög kostnad när de skall ta kontakt med länsmyndigheterna. De finns i residensstaden Karlskrona i Blekinge. Ett samtal mellan Sölvesborg och Karlskrona kostar med de nya taxorna lika mycket som ett samtal mellan Sölvesborg och Kiruna, för att ta en avlägsen ort. Det kan inte vara rimligt. Jag tycker också att det är bra att arbetsmarknadsministern har tagit detta initiativ. Jag hoppas bara att NUTEK på så kort tid kan ta fram ett rättvisande beslutsunderlag, som möjliggör att det blir rättvisare att telefonera i Blekinge län framöver.
Herr talman! Uppdraget innebär att ge en totalbild av kostnaden för olika saker inom telefoniområdet. I det ingår också att studera kvaliteten på de tjänster som utförs. Uppdraget har en klar regionalpolitisk grund. Det är egentligen bara den grunden uppdraget vilar på. Det som har med denna moderna teknik att göra kommer att betyda mycket för hur olika regioner utvecklas framöver. Därför är det viktigt att uppfartsvägarna till de s.k. motorvägarna är ungefär likartade och att taxorna är satta så att de känns rättvisa och riktiga.
Herr talman! Med den nya teknikens hjälp kan vi vinna många fördelar ute i regionerna. Vi är väl alla överens om att hela Sverige skall leva och kunna utvecklas. Framför allt tror jag att livskvaliteten blir viktigare än någonsin, att man kan söka sin bostad och sitt arbete där man trivs. Det är inte utan att man gör jämförelser när man ser på vårt land. I Blekinge, som har 150 000 invånare, skulle det enligt min mening vara fullt möjligt att ha ett riktnummerområde. Med den nya teknikens hjälp skulle man kunna ha t.ex. riktnummer 045. I 08-området finns ju ungefär 1,5 miljoner människor som kan ringa lokalsamtal. Jag tycker att det verkar orättvist och utgår från att statsrådet tar initiativ till att rätta till det även för oss i Blekinge.
Herr talman! Sedan materialet har kommit in skall jag, som Christer Skoog säger, se på hela landet och hela landets intresse att utvecklas.
Herr talman! Jag är nöjd med detta besked från Börje Hörnlund. Jag ser fram emot en behandling av denna fråga senare i höst, så att rättvisa och demokrati i detta avseende också kan skapas i

Herr talman! Monica Öhman har, som jag förstått frågan, frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att de anställda skall slippa vara oroliga för repressalier när de kritiserar sin arbetsgivare. När det gäller frågan om internt framförd kritik eller ett utnyttjande av yttrandefriheten är eller skall kunna vara grund för uppsägning eller avskedande vill jag säga följande. Arbetsrättskommittén har, som ju Monica Öhman väl känner till, i sitt delbetänkande Ny anställningsskyddslag behandlat frågan om uppsägning på grund av illojalitet och beskrivit det rådande rättsläget. Kommittén konstaterar bl.a. att den lojalitetsplikt en arbetstagare har inte hindrar denne från att föra fram intern kritik mot arbetsgivaren, utan tvärtom har både arbetstagare och den fackliga organisationen en vidsträckt kritikrätt. Kommittén föreslår en viss skärpt inställning i fråga om illojalitet, men inte såvitt avser möjligheten till kritik mot arbetsgivaren. Kommittén understryker att det inte får bli några ingrepp i den grundlagsfästa yttrandefriheten. Den interna kritikrätten skall lämnas orörd så länge arbetstagaren inte hemfaller åt hotelser eller liknande. Det rättsläge som i dag råder såvitt avser arbetsgivarens möjlighet att säga upp eller avskeda en arbetstagare som utnyttjar sin yttrandefrihet eller framför intern kritik är således klart. Regeringen har inga planer på att föreslå några förändringar i detta avseende. Det finns således ett gott skydd i lagstiftningen. Den frågeställning Monica Öhman tar upp är dock viktig. Den otrygghet många känner i dag beror inte på förändringar i arbetsrätten utan på den arbetslöshet som följt på 80-talets inflations och spekulationsekonomi. Nu vänder det i ekonomin liksom på arbetsmarknaden. Framtiden tillhör de företag och verksamheter som tillsammans med medarbetarna tar till sig ny teknik och förändringar på marknaden samt utvecklar arbetsorganisationen i en konstruktiv dialog med syfte att nå samförstånd och inte konfrontation. Jag avser att noga följa debatten och utvecklingen och välkomnar synpunkter och initiativ i frågan, inte minst från parterna på arbetsmarknaden.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Jag vill också säga att jag instämmer i arbetsmarknadsministerns beskrivning av Arbetsrättskommitténs delbetänkande och av den lagstiftning vi har. Jag vill uttrycka tillfredsställelse över att regeringen inte avser att förändra lagstiftningen på dessa områden. Jag förstår att det rör sig om den grundlagsfästa yttrandefriheten. Jag tycker ändå att det finns anledning att känna oro. Jag tar det som händer i dag ute på arbetsplatserna som en intäkt för att det helt plötsligt blev legalt att säga upp människor eller hota dem med omplacering efter det att delbetänkandet lades fram förra våren. Det var mycket massmedial debatt om huruvida lojalitetsbegreppet skulle vara eller icke vara och hur det skulle utformas. För mig, som deltog i detta arbete, känns det som att man tog till sig denna debatt men kanske inte läste de slutmeningar som Arbetsrättskommittén kom fram till. Jag tycker att vi har tillräckligt många exempel i dag på människor som är rädda, oroliga och inte vågar säga vad de egentligen tycker på sin arbetsplats. Med det positiva svar som arbetsmarknadsministern har gett mig i dag, tycker jag att det är dags för den som är ytterst ansvarig för arbetsmarknaden att gå ut och tala om hur regeringen ser på denna fråga.
Herr talman! Det gör jag rätt ofta, men det kanske inte blir något dundrande genomslag. Jag är helt övertygad om att det medarbetarbegrepp som stegvis växer fram på många arbetsplatser och sättet att jobba med arbetsorganisationen, där leden avskaffas och man tillsammans tar ansvar och utför arbetsuppgifter, kommer att bli en stor svensk konkurrensfördel. Alla vet att det ibland är bekymmer på en arbetsplats, men oftast går det bra. Det finns tillräckligt många som vill att man skall samarbeta för goda resultat, och det gör att jag tror på denna positiva utveckling, som kommer stegvis. Den kommer att bli till fördel för vårt land. Varken på det ena eller andra stället är vi betjänta av rädda medarbetare. Vi behöver positiva medarbetare.
Herr talman! Det hoppas jag verkligen. Om jag försöker läsa de direktiv som arbetsmarknadsministern gav Arbetsrättskommittén, står det mycket om den enskilde arbetstagarens inflytande och att det skall stärkas. Ministern vill att vi skall fundera över arbetsgivarens informationsskyldighet och hur man skall flytta ner den, så att den riktar sig till de anställda. Facklig verksamhet skall ske lokalt. Facket är medlemmarna, de anställda. För att man skall uppnå det som jag utläser som positivt i direktiven måste människor våga säga vad de tycker. Annars kommer man inte fram. Då blir det inte fråga om något samarbete heller.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att råda bot på missförhållandena när det gäller lönevillkor för anställda inom utrikesförvaltningen. Det är beklagligtvis korrekt som Pär Granstedt anför att UD har ett lägre löneläge än övriga departement. Detta har framkommit av statistiska undersökningar under senare år. Det finns flera orsaker till detta förhållande. UD har av tradition haft en låg extern personalrörlighet, vilket inneburit att marknadslönerna inte fått samma genomslagskraft på UD-lönerna som på övriga löner inom regeringskansliet. Vidare har ingångslönerna för nyanställda på UD varit lägre än i övriga departement på grund av UD:s aspirantsystem. De skillnader som kommit att uppstå mellan UD och övriga departement kan delvis förklaras med hur den gemensamma lönepotten fördelats inom regeringskansliet. De fackliga organisationerna på UD har uppvaktat både mig och mina statsrådskolleger på UD samt utrikesutskottet och påtalat UD-tjänstemännens löneeftersläpning. Jag uppdrog därför för en tid sedan åt UD:s administrativa chef att utreda möjligheterna att rätta till löneeftersläpningen. Enligt de beräkningar som gjorts inom UD skulle det krävas ca 25 miljoner kronor för att anpassa UD-lönerna till genomsnittsnivån i övriga departement. I det statsfinansiella läge som för närvarande råder finns inget utrymme att avsätta nya budgetmedel av denna storleksordning. Trots detta hoppas jag att vi med hjälp av andra åtgärder skall kunna åstadkomma vissa förbättringar. För det första bör det i årets löneförhandlingar finnas möjlighet att förbättra det genomsnittliga löneläget på UD. För det andra avser jag pröva i vilken utsträckning det är möjligt att genom rationaliseringar och effektiviseringar inom UD:s förvaltningsanslag finansiera UD:s behov av lönestrukturella åtgärder. Skall vi, som Pär Granstedt så riktigt påpekar, kunna upprätthålla den höga kvaliteten som kännetecknar svensk utrikesförvaltning och motverka svårigheter att rekrytera och behålla kvalificerad personal krävs åtgärder som inom rimlig tid förbättrar UD:s löneläge.
Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Det innehöll naturligtvis inget löfte om att här och nu lösa problemet. Men jag konstaterar ändå att vi har samma uppfattning om problemets storlek och vikt samt nödvändigheten att finna en lösning. Det är naturligtvis inte en acceptabel situation att ett departement lönemässigt är så kraftigt diskriminerat gentemot andra departement. Också i detta fall bör det gälla något slags likalönsprincip. Man kan snarare hävda att om det skulle vara en skillnad mellan Utrikesdepartementet och andra departement kanske den borde gå i motsatt riktning. Anledningen är de speciella arbetsförhållanden som råder. Eftersom det ingår omfattande utlandstjänstgöring och varvad utlands och hemmatjänstgöring i de åtaganden som UD:s anställda har utsätts de för speciella påfrestningar. Detta kompenseras i någon mån vid utlandstjänstgöring genom de speciella ersättningar som då utgår, även om de nu kraftigt har urgröpts genom kronkursens fall. Men vid tjänstgöring här hemma utsätts de för speciella påfrestningar, t.ex. genom att det ofta är svårt för medföljande att få jobb direkt när de kommer hem. Det innebär att man i många UD-familjer är beroende av en familjeförsörjare. När man kan konstatera att det förekommer att UD-familjer tvingas till kompletterande socialhjälp för att klara sin ekonomi, inser man att det är en orimlig situation som har uppstått. Därför är det viktigt att återställa rättvisa och kanske också att tänka litet extra på den speciella situation som UD-familjerna befinner sig i. De UD-anställda måste alltså ges hög prioritet i kommande löneförhandlingar.
Herr talman! Jag tackar Pär Granstedt för hans fråga, därför att den belyser den icke acceptabla löneeftersläpning som faktiskt gäller för UD Jag vill bara ta tillfället i akt att säga att UD:s ledning finner att denna löneeftersläpning icke är acceptabel.
Herr talman! Jag tycker att det är en viktig markering som utrikesministern nu gör. Det inger vissa förhoppningar inför framtiden. Denna fråga har naturligtvis också att göra med den långsiktiga kvaliteten i utrikesförvaltningen. Vi kan vara stolta över att vi har en utrikesförvaltning med en mycket hög kvalitet. Jag har också i det förgångna en viss erfarenhet av denna utrikesförvaltnings sätt att arbeta och kan därför vitsorda detta. Trots lönesituationen har kvaliteten bestått på grund av lojaliteten och intresset hos medarbetarna. Men långsiktigt är risken stor att kvaliteten urgröps, om man inte får rimliga lönevillkor som dels är rättvisa och dels tar hänsyn till de speciella förhållanden som råder. Därför tar jag det som utrikesministern nu säger som en utfästelse att regeringen kommer att ge hög prioritet åt att klara av problemet inom en rimlig tid.
Herr talman! Jag delar Pär Granstedts bedömningar. I utrikesledningen kommer vi att jobba för att göra vad vi kan för att rätta till förhållandena.

Herr talman! Hans Göran Franck har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att stödja den kambodjanska regeringens strävan efter fred och utveckling. Låt mig först säga att jag är glad att få detta tillfälle att besvara en fråga om just Kambodja eftersom jag, liksom biståndsministern, bara för någon vecka sedan direkt kunde informera mig om läget i landet under min kambodjanske kollegas besök här. Från svensk sida fick vi då också tillfälle att uttrycka vårt stöd för den kambodjanska statsledningens och regeringens strävan mot fred och demokrati. Valet i maj 1993 blev en glädjande framgång för de demokratiska krafterna i Kambodja och därmed för den FN-stödda fredsprocessen i landet. Trots hot och obstruktion från Röda khmererna, och våld utövat av andra antidemokratiska krafter, gick folket till valurnorna för att landet skulle få en demokratiskt vald regering. Dess värre har utvecklingen i Kambodja inte på långt när motsvarat de förhoppningar som väcktes genom valen. Bristen på fred och framåtskridande drabbar inte bara försörjningen utan även demokratiska institutioner, rättsväsendet och statsförvaltningen. Stridigheterna mellan de dåligt utrustade och ibland illa disciplinerade regeringsstryktorna och de röda khmererna böljar fram och tillbaka, med risk för nya flyktingströmmar. Kambodja har kanske det största beståndet i världen av utlagda minor. I sina försök att tämja eller neutralisera de destruktiva krafterna fördes på kung Sihanouks initiativ samtal mellan representanter för regering och parlament och Khmer Rouge-ledarna i Pyongyang kring senaste veckoslutet. Glädjande nog rapporteras vissa framsteg från samtalen, såsom möjligheten av en fredsöverenskommelse. Före mötet hade kungen ökat pressen på Röda khmererna genom att begära militär och annan hjälp från några ledande nationer. Från svensk sida följer vi med stor uppmärksamhet utvecklingen av dessa försök att eliminera hotet från de röda khmererna. Herr talman! Fred och utveckling hänger särskilt nära samman i Kambodja. Den stora fattigdomen på landsbygden kan, trots minnena av alla begångna vedervärdigheter, utnyttjas av Röda khmererna. Vårt bistånd till Kambodja, som uppgår till omkring 100 miljoner kronor årligen och är inriktat på humanitära insatser och återuppbyggnad, har därför även stor betydelse för att skapa betingelser för fred. Vi anser att vi genom detta bistånd stödjer kung Sihanouks och den kambodjanska regeringens fredsansträngningar. Inte minst är minröjningsprogrammet, till vilket Sverige bidrar, nödvändigt för att få till stånd en utveckling över huvud taget på den kambodjanska landsbygden. Som regeringen anför i budgetpropositionen bör biståndet framöver inriktas på långsiktigt samarbete under förutsättning att utvecklingen leder till politisk och ekonomisk stabilitet.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det är bra att utrikesministern och biståndsministern haft detta besök av den kambodjanska regeringen. Jag hoppas att kontakterna med Kambodjas regering skall fortsätta. Det är utomordentligt viktigt att ha dessa kontakter, inte bara för att få information utan också för att Sverige på ett bättre sätt skall kunna stödja fredsansträngningarna och demokratisträvandena. Det gäller också att söka skaffa sig så bra information som möjligt, för att kunna agera mera på den internationella arenan. Den fråga som nu står i brännpunkten är om det är möjligt att skapa vapenvila. Utrikesministern uttrycker en viss optimism om de möjligheterna, och ingen skulle vara gladare än jag om det gick att få en stabil vapenvila, som sedan kunde leda till en fredsöverenskommelse. Men vi har ju många missräkningar att ta hänsyn till när det gäller Röda khmererna. Därför är min fråga till utrikesministern hur hon ser på de FN-sanktioner som nu gäller och om hon är beredd att agera på något sätt för ett förstärkande av dem. Till slut vill jag ställa frågan hur utrikesministern ser på Thailands agerande.

Herr talman! Som jag sade i mitt svar, verkar det som om överläggningarna i Pyongyang gav vissa framsteg, och detta är naturligtvis glädjande. Det är också så, som vi klart kan konstatera, att tiden inte har verkat för Röda khmererna, utan tvärtom blir de alltmera politiskt isolerade. Den multilaterala säkerhetspolitiska dialog som är på väg att byggas upp inom ramen för Asean visar också att det inte finns något stöd för Röda khmererna, medan däremot Kambodjas valda regering, enligt vad utrikesministern berättade för mig, söker ett allt närmare samarbete med Asean. Det innebär också att det allmänna internationella stödet och grannländernas stöd för Kambodjas regering ökar. Dock är det -- det vill jag gärna hålla med Hans Göran Franck om -- viktigt dels att FN sanktionerna respekteras, dels att länderna i Thailand, iakttar det internationella samfundets uppfattning vad gäller Röda khmerernas isolering. Där finns det naturligtvis en hel del övrigt att önska.
Herr talman! Det är just på den punkten som det finns en spricka, som har lett till att Röda khmererna har kunnat göra mycket vinstgivande affärer och dessutom skaffa sig militär utrustning. Vi kan inte bortse från det faktum att de, efter det att FN-soldaterna lämnade Kambodja, har vidgat sitt territorium högst väsentligt. Det är det här som är så oroande. Kung Sihanouk uttrycker sig olika vid olika tillfällen, men jag vill nämna att han den 31 maj sade att han var synnerligen pessimistisk. Jag vet inte hur allvarligt vi skall se på det, men det är ändå mycket viktigt att vi agerar för att ytterligare skärpa Vad gäller biståndet undrar jag om utrikesministern räknar med att kunna vidga detta bistånd från svensk sida.
Herr talman! Som jag nämnde tidigare, ger vi årligen 100 miljoner kronor till Kambodjas utveckling. Hans Göran Franck känner väl till att 30 miljoner kronor går till Unicef och att vi också ger bidrag till UNDP och FAO. Jag tycker att det är bra att vi är en av de större givarna till det MR program som FN:s center för mänskliga rättigheter driver i Kambodja. Minröjningsfrågan är naturligtvis också viktig, där det finns vissa utsikter att svensk teknik kommer att kunna öka våra möjligheter att göra betydande insatser.
Herr talman! Jag har här ett papper som visar fördelningen på biståndet, och jag tycker att det är väl avvägt, med hänsyn till att det rör sig om 97 Utrikesministern säger i svaret till mig att biståndet bör ''framöver inriktas på långsiktigt samarbete under förutsättning att utvecklingen leder till politisk och ekonomisk stabilitet''. Är det här en öppning, som innebär att utrikesministern kan tänka sig också andra former av bistånd? Jag vill vidare fråga utrikesministern om en sak som vi diskuterar mycket, och det är krigsförbrytelser. Hur ser utrikesministern på de krigsförbrytelser som har begåtts i Kambodja?

Herr talman! Jag anser naturligtvis att krigsförbrytelserna är förfärliga och skändliga. Men jag ser det ändå som en uppgift för framför allt Kambodjas demokratiskt och lagligt valda regering att hantera de frågorna. MR-rådet kan säkert också ha sin betydelse vid den hanteringen. Jag vill inte på detta stadium göra några utfästelser om annorlunda bistånd. Det är min kollega Alf Svenssons uppgift. Däremot kan jag understryka att det förs en politisk dialog och riktas en politisk uppmärksamhet på detta från den svenska regeringens sida, även i samtal som jag har fört med andra viktiga länder under den senaste tiden.
Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag gärna säga att jag tycker att det finns mycket positivt i det som utrikesministern har sagt här i dag. Det är också viktigt att det råder ett brett samförstånd om en aktiv politik för Kambodjas sak. Vissa länder kommer i bakgrunden, till förmån för andra konflikthärdar ute i världen som är välkända. Det är därför angeläget att vi tar vårt ansvar och aktiverar oss i den här mycket långvariga konflikten, som har drabbat människor så ohyggligt hårt, med kanske ett av de värsta folkmorden i historien.

Herr talman! Gustaf von Essen har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att medverka till att den kurdiska frågan kommer upp på dagordningen i FN Franck har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta i internationella organ för att uppnå fred och mänskliga rättigheter för den kurdiska befolkningen. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. konstaterat är frågan om kurdernas situation mångfacetterad och komplex. Eftersom kurderna, liksom många andra minoriteter i denna region, befolkar ett område som sträcker sig över flera statsgränser -- i kurdernas fall främst Turkiets, Irans, Iraks och Syriens -- betingas deras situation av väsentligt olika förutsättningar beroende på i vilken del av detta område de lever. Detta har präglat den internationella behandlingen av kurdfrågan. Eftersom Turkiet tillhör den europeiska länderfamiljen diskuteras frågan om kurdernas ställning i landet bl.a. i ESK och Europarådet. Regeringens syn på frågan har kommenterats från denna talarstol vid ett flertal tillfällen under våren, senast den 3 maj. Vad som har sagts vid dessa tillfällen gäller ännu. Regeringen påpekar ständigt i kontakterna med Turkiet vikten av respekt för mänskliga rättigheter och vår önskan om en fredlig lösning på kurdfrågan. Turkiet har en rätt att bekämpa terrorism, men det är nödvändigt att detta sker inom ramen för de demokratiska principerna i en rättsstat. De nordiska länderna föreslog vid en uppvaktning i slutet av mars av den turkiska representationen vid ESK i Wien att Turkiet bjuder in en ESK-mission. Denna skulle bl.a. studera uppgifterna om en försämring av situationen i fråga om mänskliga rättigheter och användandet av tortyr i landet. Så har ännu inte skett, och vi avser därför följa upp frågan. Sveriges representant i Europarådets ställföreträdarkommitté framförde senast i mars regeringens oro över häktningen av flera parlamentsledamöter ur den prokurdiska partigruppen DEP. Detta uttalande vann då stöd från flera andra länder. Sverige tog i ett anförande vid årets möte med FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna upp situationen i sydöstra Turkiet. Iran och Irak drabbar i hög grad ländernas kurdiska befolkningar. I Irak har genom säkerhetsrådets behandling av frågan en del av de områden som bebos av kurder getts ett särskilt skydd i resolution 688 och beslutet att upprätta en säkerhetszon i norra Irak. Försörjningssituationen i Irak är allvarlig och har i norra delen av landet ytterligare förvärrats av den irakiska regeringens blockad av säkerhetszonen. På grund av interna kurdiska stridigheter inom zonen och väpnade spänningar vid gränserna mot Turkiet och Iran är situationen i dag särskilt svår. Att Irak ännu inte uppfyllt säkerhetsrådets krav för att de ekonomiska sanktionerna skall upphävas, samt dess ovilja att utnyttja möjligheterna som sanktionerna ger till import av livsmedel och medicin, har lett till att situationen för landets befolkning är svår. Sverige rättar sig som bekant efter FN:s säkerhetsråds beslut. Rådet beslutade senast förra veckan att sanktionerna tills vidare kvarstår oförändrade. Sverige följer nära diskussionerna i säkerhetsrådet om när Irak kan anses ha uppfyllt villkoren för att sanktionerna skall hävas. Sverige har under innevarande budgetår beslutat om bidrag om sammanlagt 55 miljoner kronor till FN:s humanitära biståndsprogram, som i synnerhet är inriktat på norra Irak, samt om ytterligare 20 miljoner kronor till den vaktstyrka som patrullerar säkerhetszonen och eskorterar biståndskonvojer. Bidrag har dessutom lämnats till enskilda organisationer för insatser i området. I FN:s generalförsamling och kommissionen för de mänskliga rättigheterna är Sverige medförslagsställare till de återkommande resolutioner som kommissionen och församlingen antar om Irak och Iran. Särskilda rapportörer har utsetts för MR-situationen i de båda länderna, och Sverige kommer att fortsätta kräva att dessa rapportörer ges möjlighet att besöka länderna och fullgöra sina uppdrag. Senast vid årets möte med MR-kommissionen tog vi i ett anförande särskilt upp förtrycket mot kurderna i Irak. Således har Sverige aktivt verkat för att kurdernas utsatta situation behandlas i internationella organ, och regeringen kommer att fortsätta att på lämpligt sätt och i lämpliga forum verka för att kurdernas mänskliga rättigheter och minoritetsrättigheter respekteras.
Herr talman! Ett varmt tack för ett uttömmande svar som det fanns många positiva inslag i. Som utrikesministern har sagt är det en oro i det irakiska Kurdistan. Man kan se embryot till en tragisk utveckling med risk för stora spridningseffekter. När man diskuterar t.ex. flyktingpolitik brukar man tala om ''early warning system'', som innebär att man ser att stormklockorna ringer. I det här fallet ringer verkligen stormklockorna. Det gör att man måste lägga ned mycket stor kraft och ta många initiativ för att försöka stabilisera situationen. I detta kurdiska autonoma område finns det en ansats till demokrati. Det är en skör planta, men ansatserna finns ändå. Man är helt beroende av FN:s stöd. Om FN:s övervakning över området upphör faller dessa ansatser till demokrati samman. Det är naturligtvis ytterst viktigt att utrikesministern klart deklarerar att vi på alla sätt måste se till att FN tar ett ansvar och ger en garanti, så att människorna i det irakiska Kurdistan också fortsättningsvis kan uppleva en viss trygghet och ett självstyre. En sådan deklaration inte bara här utan också i många andra sammanhang vore ytterst välkommen. Finns det en möjlighet att så småningom koppla avvecklingen av sanktionerna till en sorts permanent garanti både från Saddam Husseins sida och från FN:s sida för att kurdernas självstyre kan bevaras och bevakas? Om detta område destabiliseras, faller i stort sett hela kurdernas sak. Jag tror att kurderna själva inser att experimentet i norra Irak måste lyckas. Annars kommer tragedierna och spridningseffekterna att bli väldigt stora.
Herr talman! Också jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Jag vill koncentrera mig på situationen för kurderna i Turkiet. I en alldeles färsk rapport kan man läsa att under den senaste månaden har tusentals kurder flytt från Turkiet över bergen till Irak. Sedan början av mars har ca 4 200 turkiska kurder tagit sig över gränsen i en takt av ca 20 familjer om dagen. Antalet är betydligt mindre än vad det var för några år sedan då jag tillsammans med andra riksdagsledamöter besökte Turkiet och Irak. Ändå förekommer det hårdaste trycket för närvarande i Turkiet och i gränsområdena. Det är ju inte bara ett tryck, utan det är ju en reguljär krigföring från Turkiets sida. Det fordras i dag ett betydligt aktivare agerande från FN och andra internationella organ -- ESK och Europarådet -- för att man skall få till stånd en fredlig lösning. På den här punkten har den turkiska regeringen visat en ovilja som är svårbegriplig och som skarpt måste kritiseras. Jag skulle vilja höra vad utrikesministern har för syn på hur man skall kunna öka pressen på Turkiet. Turkiet har t.ex. inte besvarat en rapport från
Herr talman! Som Gustaf von Essens och Hans Göran Francks inlägg vittnar om är kurdernas situation så mångfacetterad och komplex, eftersom de befolkar en region som skär igenom många statsgränser. Situationen för kurderna är, om än sammanvävd, annorlunda och inte densamma i de olika länderna. Som jag säger i mitt svar angående Turkiet har ju Sverige agerat när det gäller kurdernas situation där. Det tror jag att Hans Göran Franck också har noterat. Förutom agerandet i Europarådet har vi från Norden gemensamt tagit upp frågan i ESK. Det svar som Turkiet hittills har gett är att man har accepterat insyn från Europarådet och FN, och därför behövs det inte någon ESK-mission. Men vi tycker inte att detta är ett fullgott svar. Vi kommer att fortsätta att ta upp denna fråga. Situationen i Irak är mycket svår. Vi vet att hjälptransporterna och FN har mött allt större svårigheter. Iraks statsledning har obstruerat. Under den senaste tiden har det uppstått nya stridigheter mellan de olika kurdiska partierna. Detta är i sig ytterligt oroande.

Herr talman! De interna stridigheterna beror i mycket stor utsträckning också på att de omgivande länderna gör allt för destabilisera situationen i norra Irak. Dessa länder vill inte att det demokratiska experimentet skall lyckas. Därför gör man allt för att åstadkomma en destabilisering. Man spelar ut grupper och partier mot varandra, vilket tyvärr får dessa tragiska effekter. Det är därför som det är så viktigt att man stöttar den demokratiska processen i den här delen av Irak, så att kurderna känner att de har stöd. Det är fråga om ett förtroende och en tillit. Om kurderna känner att de inte får detta förtroende och denna tillit uppstår det destabiliseringstendenser, vilket vi nu har kunnat se. Jag vill fråga utrikesministern om det i UD finns en helhetssyn på kurdernas situation. Jag har en känsla av att frågan har hamnat på litet olika avdelningar beroende på vilket land kurderna bor i. Det vore bra om man hade en helhetssyn.
Herr talman! Jag vill knyta an till det Gustaf von Essen säger. Det skulle naturligtvis spela en stor roll om FN och andra organ kunde ta upp frågan om det kurdiska folkets rätt till självbestämmande. Trots att frågan är komplex borde man kunna se till också det kurdiska folket får helt andra etniska och nationella rättigheter än vad det har i dag. I Irak har det varit vissa motsättningar mellan kurdiska grupper, men de håller i viss mån på att avta. Jag tycker att det finns anledning att ta en diskussion med kurderna om hur man skulle kunna finna en mera långsiktig lösning. I det sammanhanget skulle jag vilja fråga utrikesministern om hon är beredd att medverka till att Sverige åtar sig ett hedersuppdrag när det gäller situationen i Turkiet.
Herr talman! Jag måste påminna båda frågeställarna om att Sverige erkänner såväl Turkiets som Iraks territoriella integritet. Det är ett element i svensk politik gentemot dessa länder. Jag tror att det dessutom är en förutsättning för att vi skall vara trovärdiga dialogpartner, förutom att det är en del av svensk utrikespolitik. När det gäller stridigheterna i norra Irak mellan olika kurdiska partier har jag förstått att fientligheterna ännu inte har spritt sig till det högsta ledarskapet. Det innebär att det fortfarande finns möjligheter till dialog mellan ledarna. Det finns också hopp om att situationen skall återgå till det normala. Det är självklart viktigt -- jag håller gärna med Gustaf von Essen -- att vi på olika sätt försöker ge uttryck för detta. Det måste vara ett stöd för de demokratiska ansträngningarna i norra Irak. Vi hoppas att tvisterna skall kunna biläggas. Jag ser själv en ny möjlighet för oss, och jag vill gärna nämna det, att göra någonting för kurderna. Det är den nytillsatta FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Kommissarien är inbjuden att komma till Sverige. Vi hoppas att han skall komma. Då bör vi ta upp med honom frågan om kurdernas situation. Jag tror att han skulle kunna vara en bra person att ta sig an kurdernas situation.
Herr talman! Jag tycker att det var en intressant upplysning som vi fick. Det är alldeles riktigt att svensk utrikespolitik baseras på de principer som utrikesministern nämnde. Det vill jag inte på något sätt ifrågasätta, tvärtom. Men Iran och Turkiet respekterar inte detta. Vi har uppgifter på att Turkiet bombar Irak, t.o.m. går över gränsen till Irak. Vi har exempel på att också Iran i dessa sista dagar skjutit med artilleri in i Kurdistan och har gått in med trupper. Det är bra om man kan ta upp sådana här kränkningar i FN eller andra organ och säga: Detta är icke acceptabelt. Om utrikesministern kunde medverka till att sådana frågor kom upp på dagordningen, i FN eller på andra håll, skulle mycket vara vunnet med det.
Herr talman! Jag är väl medveten om Sveriges förhållande till såväl Turkiet som Irak. Men vad det rör sig om och som jag tycker fordrar ett aktivt agerande, i varje fall på sikt, är att verka för en ökad autonomi för den kurdiska befolkningen i de olika länder där den finns. Jag tycker att det skulle vara mycket värdefullt om man tog upp diskussioner och förhandlingar om det. Om högkommissarien för mänskliga rättigheter hade vi en allpartimotion till årets riksdag där jag stod som första namn. Jag utgår från att utrikesministern, när kommissarien väl kommer hit, lägger stor vikt vid inte bara de mänskliga rättigheterna i allmänhet utan minoriteternas situation i synnerhet.
Herr talman! Jag tycker att detta är en bra och konstruktiv handlingslinje vid sidan av de ansträngningar som vi fortsätter att göra inom ramen för ESK och Europarådet.

Herr talman! Viola Furubjelke har frågat mig om jag använt eller planerar att använda de kontakter Etiopien ger för att söka uppnå en förhandlingslösning i den spända situationen mellan centralregeringen i Addis Abeba och regionparlamentet i Ogaden. Viola Furubjelke befarar att ett inbördeskrig är hotande nära. Herr talman! Etiopien kommer om några dagar, söndagen den 5 juni, att hålla val till en konstituerande församling. Internationella valobservatörer -- däribland svenska -- kommer att följa proceduren. Den valda församlingen skall sedan under sommaren utarbeta en konstitution för ett demokratiskt Etiopien, syftande till, enligt övergångsregeringens planer, en federal stat med ett parlamentariskt flerpartisystem. Val till Etiopiens första demokratiska parlament kommer sannolikt att äga rum i början av nästa år. Det är en mycket besvärlig procedur att inom loppet av några få år gå från diktatur till demokrati. En ytterligare svårighet är att finna former för samarbete mellan uppemot 80 olika folkgrupper. Etiopien har ännu en lång väg att vandra. Processen har varit tidskrävande, och motsättningar mellan övergångsregeringen och olika oppositionella grupper har präglat arbetet. En del av dessa oppositionspartier har vägrat att ta avstånd från våld som ett medel att uppnå sina politiska syften. Detta är självfallet oacceptabelt. Tyvärr förekommer även övergrepp från myndighetshåll. Sverige har varit, och kommer även fortsättningsvis att vara, starkt engagerat i det etiopiska demokratibyggandet. Sverige är inte ensamt utan delar detta engagemang med en rad givarländer. Ett exempel är en uppvaktning hos den etiopiske presidenten i februari som Sverige deltog i tillsammans med andra länder, då såväl kritiska som konstruktiva synpunkter och råd rörande demokratiprocessen framfördes. Det stod vid detta tillfälle helt klart att övergångsregeringens strävan är att söka en formel för demokrati som minimerar risken för orättvisor och därmed missnöje som kan leda till förnyat våld. Vid de kontakter vi har haft med en rad oppositionella grupper framkommer också ett starkt avståndstagande från våld som ett redskap i politiken. Herr talman! Vad beträffar situationen i Ogadenregionen, som Viola Furubjelke särskilt tar upp i sin fråga, är det riktigt att det finns spänningar. Oroligheterna i detta område, den s.k. Region 5, har tyvärr tilltagit inför valet, som i denna del av landet sannolikt måste uppskjutas cirka en månad. Ogaden är ett extremt fattigt och underutvecklat område, och oroligheterna utgör delvis en återspegling av konfliktsituationen i Somalia. De bottnar i motsättningar mellan olika grupperingar av de etniska somalier som befolkar området. Centralregeringens ingripanden har lett till förluster på bägge sidor, men konflikten har kunnat begränsas till det berörda området. Vad jag tidigare sagt om att Etiopien har en lång väg att vandra gäller i särskild grad Region 5, där försonings och demokratiseringsprocessen måste ses som en mycket långsiktig uppgift. Herr talman! Det är min förhoppning att den spänning Viola Furubjelke refererar till kommer att avta i samma takt som demokratiprocessen fortgår. Valen den 5 juni representerar en milstolpe härvidlag. Därmed kan dock det internationella samfundet inte slå sig till ro. Det måste även fortsättningsvis söka dela med sig av den erfarenhet det har på demokratibyggandets område, där inte minst Sverige har stor kompetens. Vi kommer att fortsätta att, i alla våra kontakter med etiopiska grupperingar, framhålla det centrala i att parterna söker lösa eventuella konflikter genom fredliga förhandlingar. Våld och demokrati är oförenliga företeelser.
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret. Jag instämmer gärna i att det är betydande svårigheter för ett land att gå från diktatur till demokrati. Det såg verkligen positivt ut, och vi hade stora förväntningar på Etiopien. Men jag måste konstatera att i Region 5 har demokratiutvecklingen inte bara stagnerat utan också fått ett stort bakslag. Sedan januari månad har 808 politiskt aktiva arresterats. Den 22 februari sköts 50 fredliga demonstranter av regeringsarméns trupper, dvs. övergångsregeringen i Addis Abbeba. De sköts därför att de demonstrerade för en folkomröstning om den framtida statusen. Bland dessa demonstranter fanns många folkvalda regionpolitiker från det största partiet, ONLF. Vidare fanns det många intellektuella. Utvecklingen under våren har varit följande. Den Där diskuterades situationen. Då framfördes från ONLF en vädjan till centralregeringen om att ha fredliga förhandlingar för att lösa konflikten. På detta svarade centralregeringen med att skicka trupp, och det har förekommit massiva flygbombningar. I det här läget är det viktigt att omvärlden reagerar. Jag undrar om utrikesministern kan tänka sig att inför de förestående valen, då det kommer att finnas en mängd observatörer i landet, försöka verka för att en delegation kan få besöka Ogaden och där informera sig om läget och diskutera med parterna?
Fru talman! Jag skall gärna ta upp frågan med vår ambassadör om vi på något sätt kan göra som Viola Furubjelke föreslår. I fråga om en delegation ser jag i mitt underlagsmaterial att riksdagsman Lennart Brunander, Centern, är en av de internationella observatörerna. Vad jag förstår är det inte någon stor delegation från svensk sida. Men jag vill gärna ta upp frågan och se om det finns något vi kan göra i den riktningen. Jag vill gärna konstatera att vår beskickning på plats har kontinuerliga kontakter med olika grupper och deltar i den internationella dialogen i Vi anslog 5 miljoner kronor till den etiopiska valkommissionen. Det är ett bidrag som SIDA har ställt upp med. En svensk är konsult åt UNDP med uppgift att bidra till utformningen av vallagen. Vi har även via SIDA gett stöd till symposier om konstitutionen, och Liv och Fredsinstitutet har deltagit i den s.k. ad hoc-kommittén för att hjälpa demokratiseringsprocessen. Vi är också engagerade i återuppbyggnaden av rättsväsendet i Etiopien, och vi bidrar till ett särskilt upprättande av ett åklagarämbete. På det sättet har en lång rad åtgärder vidtagits för att stödja den allmänna demokratiseringsprocessen i Etiopien. De är viktiga. Jag noterar Viola Furubjelkes särskilda påpekande om situationen i Ogaden. jag skall gärna ta fasta på förslaget och i dialog med vår beskickning se om det finns något vi kan göra. Jag vill bara göra den reservationen att jag vill höra de våra på platsen.
Fru talman! Detta är alldeles utmärkt. Jag tror att det vore bra om det gick att informera sig på platsen. Jag har också nåtts av rapporter om att biståndsorganisationer förvägras arbeta i Ogaden. Eftersom det är en extremt fattig region -- som också utrikesministern sade i sitt svar -- är detta förödande för människorna där. Jag fick i morse ett fax från den person som har uppmärksammat mig på dessa problem. Han skriver: ''Jag har också ringt Diridado i dag och de bekräftar att befolkningen flyr från städer till landsbygden. Flygbomber fortsätter fortfarande trots att regimen i Addis Abbeba förnekar detta. Det har förekommit sammandrabbningar mellan lokalbefolkningen och EPRDFstyrkor de senaste dagarna.'' Fru talman! Jag har inte väckt denna fråga för att på något sätt gå i polemik med utrikesministern, utan därför att jag känner en stor oro. När en sådan information kommer oss till del måste vi agera på något sätt. Jag tror att det skulle vara mycket bra om Sverige med sina goda kontakter kunde göra något.
Fru talman! Jag skall ta kontakt med vår beskickning och framföra uppgifterna och synpunkterna som Viola Furubjelke har kommit med. Sedan får vi se vad vi kan få för någon typ av konstruktivt agerande från svensk sida.
Fru talman! Jag tackar för det. Jag vill bara tillägga att de uppgifter jag har fått, som naturligtvis kan anses vara partiska, har bekräftats av Amnesty. Faktauppgifter vad gäller dödsskjutningar, tortyr och arresteringar är riktiga enligt Amnesty.

Fru talman! Jag konstaterar att jag har fått ett mycket bra svar av statsrådet och att det fullt ut tillmötesgår min förhoppning att frågan snart skall få en bra lösning.

Fru talman! Jag ber att få tacka Bo Lundgren för svaret på min fråga. Jag konstaterar att Bo Lundgren i sedvanlig ordning försöker skylla ifrån sig. Han säger att orsaken till att människor nu har kommit i kläm är felaktig politik på 80-talet, men i själva verket beror de konkurser och bekymmer som i dag förekommer på bostadsmarknaden uteslutande på den politik som regeringen har genomfört. Bakgrunden till min fråga var att Fastighetsägareförbundet bland många andra organisationer har skrivit till regeringen och begärt åtgärder samt att beslutet om att spara de 3 miljarderna skall omprövas. Det var bakgrunden till min fråga, och brevet från Fastighetsägareförbundet bekräftar att regeringens politik i detta fall har misslyckats. Beskedet från Bo Lundgren är såvitt jag förstår att människorna i fråga får skylla sig själva. Inbesparingen av de 2,5 miljarder som återstår av sparprogrammet kommer att genomföras. Fastighetsägarna får ett negativt besked. Slutligen har Bo Lundgren vaknat till och skall nu ta upp överläggningar med kreditinstituten om räntemarginalerna.

Fru talman! Låt mig läsa innantill i Fastighetsägareförbundets skrivelse till regeringen, där man i klartext framhåller: ''En samlad ekonomisk bedömning torde visa att samhällets totala kostnader vida överstiger den besparing på Varför vidtar man denna åtgärd i ett sådant här läge? Det är ju att kasta pengarna i sjön. Varför lyssnar inte regeringen på de enskilda boende, på bostadsrättsorganisationerna, på SABO och på Fastighetsägareförbundet? Varför omprövar man inte detta beslut?

Fru talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen avser vidta åtgärder för att vid ett EU medlemskap dels göra övergången till kvotsystem för tekoimporten så lindrig som möjligt, dels bidra till systemets upphörande. Sverige och EU har enats om att när Sverige kommer att inordnas i EG:s kvotsystem kommer EG:s kvoter att räknas upp med hänsyn till det existerande handelsmönstret mellan Sverige och våra leverantörsländer vad gäller både volym och varukategorier. På detta sätt kommer, enligt förhandlingsprotokollet, den svenska industrins, den svenska konsumentens och Sveriges leverantörländers intressen att beaktas. Under hösten kommer EG:s samtliga tekoavtal att förhandlas om så att nya utökade kvoter finns på plats redan från första dagen av ett svenskt medlemskap. Vi har från svensk sida löpande samråd med EG-kommissionen i syfte att se till att kvotuppräkningarna blir så stora som möjligt. Handeln inom begränsningsavtalen kontrolleras genom en kombination av exportlicenser och importlicenser. Tilldelning av exportlicenser beslutas av exportländerna själva inom ramen för tillgängliga kvoter. Det är givetvis av största vikt att de svenska importörerna får en tillfredsställande tillgång till licenser. Inför övergången till ett nytt system krävs att samtliga parter är väl insatta i vad som följer av den nya situationen. Från regeringens sida kommer vi därför att underlätta övergången till kvotsystemet genom att ta direktkontakt med licensmyndigheter i de viktigaste berörda textilexporterande länderna för att informera dem om det nya läge som inträder när Sverige går in i EG:s tekoregim med uppräkning av kvoterna på basis av svensk import och vikten av att de svenska importörerna får tillräcklig licenstilldelning. Vidare har alla svenska beskickningar i länder som omfattas av begränsningsavtal med EU informerats om det nya systemet och uppmanats att aktivt förbereda ett svenskt deltagande. Kommerskollegium kommer att kunna bistå svenska importörer med praktisk hjälp och information. Jag utgår ifrån att de svenska importörerna å sin sida förbereder sig för det nya systemet genom att ta egna kontakter med exportörer och licensmyndigheter i berörda länder. Regeringen hade självfallet helst sett att Sverige hade kunnat stå utanför EG:s regim för tekoimporten -- ett kvotsystem som ändå är under avveckling. Men ett deltagande i den gränsfria EG marknaden med de avsevärda fördelar det innebär för svensk industri och svenska konsumenter förutsätter att vi också deltar fullt ut i tullunionen och den gemensamma handelspolitiken. Det är regeringens bedömning att effekterna för Sverige av att ingå i EG:s tekoregim ändå bör bli relativt begränsade, och det är av följande skäl: 1. Omkring hälften av vår tekoimport kommer från EG/EFTA och blir därför helt fri vid ett medlemskap. Fördelen av att alla gränskontroller och ursprungsregler i handeln mellan Sverige och EU slopas kommer såväl den svenska tekoindustrin som konsumenterna till godo. 2. Av vår totala import av kläder på ca 14 miljarder kronor beräknas 4--5 miljarder kronor komma från länder mot vilka EG har begränsningar som innebär kvotering och licenstvång. 3. Tullnivån mot tredje länder kommer att sänkas. EG har lägre genomsnittlig tullnivå för tekovaror än Sverige, vilket innebär att flertalet tekotullar kommer att sänkas vid inträdet. EG:s tekotullar kommer att sänkas ytterligare som resultat av 4. I och med utvidgningen kommer EG:s kvoter att räknas upp med Sveriges -- och övriga kandidatländers -- traditionella import baserat på den faktiska importutvecklingen under 90-talet. EG:s kvotutnyttjande för många varugrupper är i dag mycket lågt. EG:s kvoter höjs årligen med 2-- 5. Gentemot Central och Östeuropa kommer begränsningarna inom kort att förlora i betydelse. förhållande till de baltiska länderna förutsätts inga kvantitativa begränsningar. Vidare innebär uppgörelsen på tekoområdet i Uruguay-rundan i GATT att alla tekorestriktioner kommer att vara avvecklade senast år 2005. Kvotsystemet är således under avveckling. Regeringen kommer givetvis som EU-medlem att fullfölja Sveriges traditionella roll som frihandelsvänlig nation och verka för att avvecklingen sker så snart som möjligt.
Fru talman! Jag tackar för svaret på min fråga. EES-avtalet och det eventuella medlemskap som vi kanske får innebär fördelar för konsumenterna i Sverige. Slopade tullar, en minskning av andra typer av gränsskydd och ökad konkurrens skapar de här fördelarna. Givetvis finns det i medlemskapet också andra fördelar som har att göra med våra möjligheter att påverka framtiden. Men det finns smolk i glädjebägaren. Kvotsystemet för import av textilier är definitivt ett sådant smolk. Jag delar också den uppfattning som statsrådet har givit uttryck för, att det bästa hade varit om Sverige hade sluppit en återgång till det här kvotsystemet. Det är naturligtvis bra att återgången blir temporär, beroende på att GATT-förhandlingarna gav som resultat att den här typen av restriktioner skall vara avvecklad globalt senast år 2005. Det är också bra att de alltmer utvecklade förbindelserna med Central och Östeuropa leder till att kvoter i förhållande till dem avvecklas 1997 och 1998. Men desto mer beklagligt är det att Sverige under ett antal år tvingas in i den här återgången. Jag har några konkreta frågor som jag inte tycker har blivit tillräckligt belysta i det här svaret. Hur kan man i praktiken t.ex. se till att de nuvarande handelsmönstren bevaras för svensk del, så att det är de som exporterar till Sverige som kommer i åtnjutande av de här licenserna och inte de traditionella kvotahållarna i förhållande till EU, som är helt andra än de som exporterar till oss? Hur beräknar man den kvotuppräkning som kommer till stånd på grund av Sveriges medlemskap? Vad baseras den på för historiskt år? Statsrådet redogör för att svenska beskickningar har underrättats. Jag tycker att det är bra, liksom att man tar kontakt med licensmyndigheter. Men hur följs detta upp så att det ger resultat också i verkligheten? Av svaret framgår att man uppenbarligen inte har överläggningar med branschföreträdare i Sverige. Det funderar jag över om man inte har övervägt att ha.
Fru talman! Först och främst delar jag uppfattningen att detta är smolk i bägaren. Det hade varit bättre om det inte hade varit några restriktioner. Samtidigt gäller i det läget att göra det bästa av situationen. Att jag inte tror att det här kommer att få så stora effekter som vi ursprungligen räknade med beror framför allt på den öppning som vi har mot de baltiska länderna, och inte bara vi, utan också EU länderna. Den snabba avveckling som trots allt sker gentemot övriga länder i Central och Östeuropa talar för att kvoterna, som i många fall redan nu inte är utnyttjade, inte heller kommer att vara utnyttjade i framtiden. Jag vill inte utesluta att man hamnar i en situation där flertalet kvoter inte kommer att vara utnyttjade. Jag säger detta därför att det är en del av svaret på den första frågan som Annika Åhnberg ställde. I den mån kvoterna inte är utnyttjade är detta inga problem. Och det är redan nu så att en hel del kvoter inte är utnyttjade. Då kan man alltså få full tilldelning. Det betyder att vi inte bara får ökning av våra egna kvoter, utan också kan ta del av vad andra normalt skulle ha fått del av. Man kan säga att importen för de produkterna därigenom i praktiken blir fri. När det gäller uppräkningen i övrigt kan jag inte direkt säga vilka basår man hade. Men vad jag kan säga är att vi hade en ganska tuff förhandling om detta. Vi tycker att det resultat som vi uppnådde i allt väsentligt är bra. Vi fick en bra basperiod och en uppräkning av kvoterna. Hur skall vi försäkra oss om att det här kommer att utnyttjas? Ja, först och främst väntar vi oss när vi går ut till beskickningarna rapportering tillbaka. Det är en dialog som vi inleder på det sättet. Dessutom har vi också kontakt med branschorganisationerna. Jag kan för övrigt meddela att jag så sent som för några dagar sedan hade en diskussion med en av de viktiga organisationerna på det här området om just de här frågorna.
Fru talman! Jag tackar för detta utvecklade svar. Men jag känner en viss farhåga. Det faktum att kvoter inom EU inte är fullt utnyttjade är ju ingen garanti för att vi kan utnyttja dem med behållande av vårt traditionella handelsmönster. Det faktum att det finns ett kvotsystem leder ju till att det utvecklas ett skikt av aktörer som så att säga skaffar sig de här licenserna, som dominerar den här marknaden och som kanske gör det svårt för dem som nu exporterar till oss, och som inte är vana vid det här systemet, att verkligen bli de som nu kommer i åtnjutande av licenser. Jag tror att det krävs ett mycket aktivt agerande från svensk sida för att detta skall ske. Det är viktigt att man t.ex. från regeringshåll är aktiv. När det gäller Baltikum tycker jag att det är oerhört positivt att Sverige inte bara behåller sina frihandelsavtal med de baltiska staterna, utan också faktiskt aktivt har bidragit till att skynda på processen mellan de baltiska staterna och EU.

Fru talman! I den sista delen kan jag direkt säga att vi mycket aktivt verkar för att så inte skall ske. Indikationerna går i den riktningen, men innan avtal har slutits har vi naturligtvis inget klart och bestämt besked på den här punkten. När det gäller det praktiska genomförandet och tillämpningen av bestämmelserna menar jag att om kvoterna inte är utnyttjade finns det på exportörsidan utrymme. Självklart kommer vi på importörsidan att bredda det erfoderliga utrymmet. Det är en självklarhet. Det kan alltså innebära att vi kan få en större import än vi har för närvarande. Jag håller gärna med Annika Åhnberg om att det kan uppstå praktiska svårigheter vid tillämpningen. Vi har inga egna praktiska erfarenheter. Jag kan bara försäkra att vi skall göra allt vi kan för att göra övergången så smidig som möjligt.
Fru talman! Jag är tacksam för den försäkran. I och för sig har vi väl erfarenheter, även om de ligger några år tillbaka i tiden. Vi har haft egna textilrestriktioner. Men jag är tacksam för att statsrådet säger att vi skall vara mycket aktiva. Sist vill jag säga att när det gäller det som det skrivna svaret avslutas med, att regeringen kommer att fullfölja Sveriges traditionella roll som frihandelsvänlig nation, tycker jag att man inte har märkt så oerhört mycket av det agerandet hittills. På andra områden har en del statsrådskolleger, bl.a. Bo Lundgren som nyss var här och besvarade frågor, visat framfötterna och velat diskutera möjligheten att t.ex. sänka moms i nivå med EU. Det skulle väl vara tacksamt om den svenska regeringen på det här området lika tydligt och aktivt redan nu kunde ta upp en diskussion med EU om de här frågorna.
Fru talman! När vi talar om praktiska erfarenheter menar jag givetvis erfarenheter av EU:s system på det här området, som skiljer sig från våra. När det sedan gäller att verka pådrivande på avvecklingen av kvantitativrestriktionerna är det inte något vi skall börja med nu. Vi arbetade mycket aktivt för detta inom ramen för GATT förhandlingarna. Vi har varit i kontakt med EU, liksom med de berörda länderna i centrala Östeuropa, med sikte på att så långt det någonsin är möjligt i de baltiska ländernas fall undvika kvantitativa restriktioner och i andra fall försöka åstadkomma en så snabb och så smidig avveckling som möjligt. Det är i hög grad en del av svensk politik. Vi kanske inte alltid basunerar ut detta på det sätt som möjligen vore önskvärt eller bra från den här synpunkten. Men jag kan försäkra: Detta är ett starkt svenskt intresse, och vi kommer att fortsätta att driva detta.

Fru talman! Bengt Hurtig har frågat statsrådet Bo Könberg vad regeringen kommer att göra för att studenterna i de nordligaste länen, i likhet med kamrater i syd, snarast skall få åka för rabatterat pris. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Som Bengt Hurtig anger i sin fråga har riksdagen den 29 april 1994 beslutat att ge regeringen till känna att regeringen skyndsamt bör låta utreda möjligheterna till ett samordnat system för resesubventioner inom olika slag av utbildningsverksamhet m.m. I det sammanhanget bör enligt riksdagens mening även frågor om att införliva såväl ytterligare studerandegrupper i rabattsystemet som ett avtal med ytterligare trafikföretag prövas (bet. 1993/94:SfU13, rskr. Frågan om förutsättningarna att få med länstrafikföretagen i ett samordnat system med resesubventioner bör naturligt prövas i samband med att regeringen fullgör det av riksdagen givna uppdraget. För dagen är jag inte beredd att uttala mig om möjligheterna att inordna även länstrafikföretagen i de fyra nordligaste länen i systemet med statligt subventionerade reserabatter.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Länstrafiken i de fyra nordligaste länen har förhandlat med CSN under våren om villkoren för att studenterna skulle få utnyttja CSN-korten. Man har fått beskedet att det inte finns något ekonomiskt utrymme för det. Det betyder att på en rad orter där det inte finns tillgång till flyg eller tåg, t.ex. Lycksele, Malå, Överkalix och Arjeplog, har man inte den möjlighet som andra studenter har. Satsningarna på högskolorna i Norrland har varit åkerkommande teman som alla partier har drivit mer eller mindre. Det har ansetts vara av stor betydelse för utvecklingen på lång sikt i den här landsändan. Det är totalt oacceptabelt att studenterna i den här regionen inte skall ha möjligheter att få litet billigare resor när andra studenter i andra delar av landet har det. Jag tycker att det borde vara en grundläggande målsättning för regeringen att se till att så kommer att ske. Beskedet från CSN att det inte finns pengar är verkligen oroande.
Fru talman! Det är möjligt att Bengt Hurtig finner beskedet från CSN om att det inte finns pengar oroande. Att pengarna i statens kassa är slut och väl därtill är dess värre en tragisk omständighet som både Bengt Hurtig och jag understundom tvingas leva med. Fru talman! Jag kan inte göra annat än att upprepa att jag med engagemang kommer att fullgöra det av riksdagen uttalade uppdraget. Vi får då pröva huruvida vi kan inkludera såväl ytterligare studerandegrupper som ytterligare trafikföretag i det rabattsystem som redan tillämpas för vissa och i vissa delar av landet.
Fru talman! Den grupp studerande som man talar om i riksdagens beslut var de som studerade inom AMS. Just den här gruppen studenter nämndes inte. Men däremot sade man att man skulle sträva efter en samordnad upphandling. Jag tolkar nu utbildningsministerns svar så att man kommer att försöka se till att även dessa studenter får möjlighet att resa på linjebussar i de fyra nordligaste länen.
Fru talman! Bengt Hurtig skall tolka mig på följande sätt. I anslutning till att jag prövar den fråga som riksdagen har givit besked om kommer jag också att pröva den fråga som Bengt Hurtig nu aktualiserar. Sedan får vi se vad prövningen kan leda fram till.
Fru talman! Margitta Edgren har frågat mig om jag är beredd att medverka till att olika myndigheter och organisationer samarbetar för att ge svenska studenter bästa möjlighet till att få korrekt information om de utländska utbildningar de funderar på att välja. Jag vill understryka att det är viktigt att svenska studenter får korrekt och riktig information om den utbildning de avser att söka till i utlandet, och också att de vet till vilken myndighet eller organisation de skall vända sig för att kunna få svar. I Utbildningsdepartementet bedrivs för närvarande ett uppföljningsarbete och ett åtgärdsprogram med anledning av departementspromemorian Utlandsstudier och Internationella utbildningskontakter -- Vad ska göras centralt, vem ska göra det och hur? och remissynpunkterna. Som man hör av departementspromemorians namn, behandlar den bl.a. den fråga Margitta Edgren vill ha svar på. Jag har för avsikt att inom kort föreslå regeringen att ge berörda myndigheter uppdrag eller ändra deras instruktioner i överensstämmelse med de flesta av de åtgärder som utredaren föreslog. Jag kommer också att i Utbildningsdepartementet tillsätta en samråds och samordningsgrupp, där företrädare från Svenska institutet, Skolverket, VHS och CSN skall ingå. Arbetsgruppen skall fungera som ett forum för diskussion av problem som är gemensamma för de berörda myndigheterna i frågor om utlandsstudieinformation. Gruppen kommer också att ha en samordnande funktion för att underlätta ett gemensamt utnyttjande av kompetens och resurser. Regeringen föreslog i propositionen Utbildning och forskning , i enlighet med utredarens förslag, att en utbildnings och forskningsnämnd borde inrättas vid Svenska Institutet. I denna nämnd föreslås ledamöter från universitet och högskolor ingå. Nämndens allmänna funktion skall vara att underlätta samspelet mellan Svenska institutet och andra intressenter i utbildningsväsendet. Vidare föreslås i propositionen att Svenska institutet ges möjlighet att upprätta en särskild kansliresurs för att samordna mer fasta utlandsetableringar i form av svenska akademiska centra och svenska institutioner i andra länder. Avslutningsvis vill jag säga att jag är mer än beredd att medverka till att ett samarbete kommer till stånd mellan de olika berörda myndigheterna och organisationerna för att underlätta våra studenters möjligheter till korrekt information om utbildning de vill söka utomlands. Jag hoppas Margitta Edgren med detta har fått svar på sin fråga.
Fru talman! Herr utbildningsminister! Jag har delvis fått svar på min fråga. Jag tackar för dessa delar. Men tycker inte Per Unckel att detta är litet märkligt? I dag skickar vi ut 21 000 ungdomar, men det finns ingen samstämmighet mellan CSN:s regler för studiemedel och VHS ekvivaleringsregler för godkända utbildningar. Det var min första fråga. Jag tycker att det framgår under hand att det finns en liten dubie om att detta är underligt. Sedan svarar utbildningsministern att man vill föreslå att ge berörda myndigheter uppdrag. Då vill jag veta vilka dessa berörda myndigheter är. Är det de som sedan räknas upp, Skolverket, SCN, VHS och Svenska Institutet? Vilken roll har enligt utbildningsministern t.ex. Sverige-Amerikastiftelsen och Fulbrightkommissionen som vi har ett bilateralt avtal med USA om? Vi ger ju också statsbidrag dit. Det var två frågor. I studiestödsförordningen står det att studiemedel får beviljas utanför de nordiska länder om utbildningen anses ha en godtagbar standard. Men det är inte definierat vad som är en godtagbar standard. Här ramlar ju många ungdomar. De har ju ingen erfarenhet av om kvaliteten på den utbildning de söker kan och bör undersökas. Min tredje fråga är: Kommer det att ingå något försök att gemensamt definiera vad som är godtagbar standard? Min sista fråga gäller det som jag nämnde litet grand i den skriftliga delen, nämligen agenterna. Våra ungdomar har inte heller någon erfarenhet av att universiteten har agenter för att ragga studenter. Detta är mycket vanligt både i Europa och USA. Kommer man även att få i uppdrag att definiera eller öronmärka dessa agenter?
Fru talman! Låt mig först säga att det är en välsignelse att vi har fått en utveckling av antalet studenter som väljer att förlägga någon del av sin studietid utomlands. Det har ökat från 2 000--3 000 för tre fyra år sedan till 21 000 i dag. Det är en remarkabel utveckling som är utomordentligt positiv. Precis som Margitta Edgren antyder i sin fråga reses därmed en lång rad spörsmål som vi inte är riktigt vana vid att hantera. Den första frågan handlade om förhållandena mellan CSN och VHS i ekvivalerings respektive studiemedelshänseende. Det förtjänar att påpekas att VHS och CSN:s uppgifter i dessa hänseenden inte är parallella, dvs. studiemedel kan utgå för fler utbildningar än de utbildningar som hör hemma inom ekvivaleringsområdet. Jag tycker precis som Margitta Edgren att samstämmighet bör vara huvudregel. De båda myndigheterna bör ty följande sträva efter gemensamma definitioner. Den andra frågan gällde de myndigheter som jag räknade upp och deras specifika uppgift respektive deras förhållande till institutioner av typ Sverige Amerika-stiftelsen. Låt mig understryka, fru talman, att jag tycker att de fria icke-statliga institutionerna gör en utomordentlig insats på det här området. Utan att egentligen vara skyldiga att informera och ta hand om studenter gör de det i alla fall därför att de är engagerade i saken. Jag hoppas kunna återkomma till frågan om Sverige-Amerika-stiftelsen och stiftelsens möjligheter att spela en aktiv roll i detta betydelsefulla arbete. Till slut frågan om godtagbar standard: Jag delar också i detta hänseende Margitta Edgrens bekymmer över att vi nu får in ett antal universitet som möjligen är svåröverblickbara för de svenska studenterna. Jag avser också i detta hänseende att be respektive myndigheter att göra vad som står i deras makt för att tillse att studenterna är väl informerade och därmed kan fatta ett relevant beslut. Agenturfrågan ber jag att få återkomma till, fru talman.
Fru talman! Det är bra att Per Unckel skall återkomma till frågan om agenterna. Jag håller naturligtvis med om det han säger. Jag ifrågasätter naturligtvis inte att vi skickar ut studenter. Om detta är vi helt överens. De får perspektiv på sig själva, perspektiv på Sverige, internationella erfarenheter, språk och kulturkunskaper -- vi är helt överens om allt detta. Därmed inte sagt att vi inte också har ett ansvar för de här ungdomarna. Det är klart att man kan säga att de är gamla nog att ta ansvar för sina val, osv., men jag tycker inte att man kan resonera så om ungdomar från detta Sverige, där vi har som tradition att alla utbildningar har en acceptabel kvalitet, som också garanteras av statsbidrag och att de berättigar till studiemedel. Det är en oerhört viktig uppgift. Jag är medveten om att CSN:s och VHS uppgifter inte är parallella, men det finns uppenbara luckor, som är kända för både CSN och VHS. Jag har t.ex. en uppgift om Monaco, en ekonomutbildning vid University of Southern Europe, en uppgift om att 50 % av studenterna där är svenskar samtidigt som Civilekonomföreningen här i Sverige inte godkänner dessa för inträde i föreningen.
Fru talman! Det allra sista Margitta Edgren påpekade är emellertid egentligen en annan fråga än den vi diskuterar. Vem Civilekonomföreningen till slut bestämmer sig för att acceptera ligger utanför statens domvärjo. Det är en privat förening, som bestämmer sig för att acceptera eller inte acceptera medlemmar med en viss typ av bakgrund. Det innebär inte att jag inte tycker att det är rimligt att man har någorlunda samstämmighet mellan utbildningsinriktningar och föreningars inträdeskrav, men för formens skull vill jag påpeka att det är två separata frågeställningar. Jag måste i fråga om agenterna på nytt be att få fråga Margitta Edgren vad det är som hon vill ha ytterligare svar på, eftersom fru talmannens tidsbegränsning även i detta hänseende gjorde att Margitta Edgren inte riktigt hann till slutet i sin kompletterande fråga.
Fru talman! Jo, jag menar att agenter skall presenteras som just agenter och inte som någon sorts officiella kvalitetskontrollanter med svensk kmärkning t.ex. av CSN. Min fråga var om utbildningsministern delar den uppfattningen. När det gäller Monaco håller jag med statsrådet. Ungdomarna kommer att lära sig mycket, de blir säkert nöjda och har säkert haft en fin studietid, men de kommer att bli grymt besvikna om de kommer tillbaka till Sverige och tror att de är motsvarande civilekonomer men inte är det. Vi har däremot ingen delad mening om föreningen som sådan, att föreningen själv avgör vilka som skall få vara medlemmar. Men jag skulle alltså vilja att utbildningsministern redovisar sin syn på agenterna.
Fru talman! Jag vill också på denna punkt hålla med fru Edgren. Precis som antyds i fru Edgrens fråga anser också jag att det är en styggelse att utge sig för att vara någonting annat. Jag misstänker att det är ett visst fall som både Margitta Edgren och jag här har i bakhuvudet, ett fall där några har missuppfattats som varande någonting annat än vad de faktiskt var. En agent är en agent, och en officiell företrädare för Sverige är just en officiell företrädare för Sverige, och dessa skall icke förväxlas med varandra.
Fru talman! Jag är mycket glad över att utbildningsministern och jag har en gemensam uppfattning om att en agent är en agent. Även om vissa myndigheter försöker dribbla med detta, tar vi två helt avstånd från ett samarbete.

Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Bakgrunden till frågan är den berättigade oro för framtiden som uppstått på de här laboratorierna för keramisk forskning respektive vedanatomi och dendrokronologi i Lund samt miljöarkeologiska laboratoriet i Umeå med anledning av den tveksamhet som åtminstone en tid har rått om huruvida statsmakterna även i framtiden är beredda att stöda forskningsinsatser vid mindre, ofta tvärvetenskapliga anläggningar av stort nationellt intresse. Trots klara uttalanden om vikten av en fortsatt statlig satsning på dessa anläggningar, från bl.a. NFR så sent som i september 1993, hänvisade regeringen i årets budgetproposition till värduniversitetens egna resurser för att upprätthålla verksamheten vid berörda laboratorier. Det uttalandet gick stick i stäv mot tidigare uttalanden i den här frågan, från såväl den nuvarande som den förutvarande regeringen. Jag konstaterar också att ett enhälligt utbildnigsutskott förutsatt att verksamheten vid de här anläggningarna skall kunna bedrivas i samma omfattning som tidigare även i framtiden och att regeringen i kompletteringspropositionen sade att det skulle anvisas medel i särskild ordning. De berörda laboratorierna hade emellertid inte klart för sig vad detta gick ut på. De känner inte till det här, så beskedet är mycket glädjande för dem, det vill jag gärna understryka. Att det är ett besked i grevens tid understryks av det förhållandet att förordnandet för föreståndaren vid det keramiska laboratoriet i Lund måste förnyas i morgon, den 1 juni. Men som sagt: Bättre sent än aldrig!
Fru talman! Eva Johansson har frågat mig om jag är beredd att redovisa på vilka grunder som jag har skrivit att Socialdemokraterna på riksplanet vill avskaffa den ovillkorliga rätten att välja skola. Eva Johanssons fråga ställs med anledning av att jag har tillskrivit några av landets socialdemokratiska kommunföreträdare och ställt fyra frågor som jag anser det vara väsentligt att få svar på. Utgångspunkten för frågorna är antagandet att kommunerna -- om Socialdemokraterna får bestämma -- inte blir skyldiga att stöda elever som väljer en fristående skola. Min första fråga till de socialdemokratiska kommunalpolitikerna gällde hur dagens friskolor i respektive kommun skulle behandlas vad gäller resurser och andra rättigheter om Socialdemokraterna fick bestämma, utan hinder av dagens skyddslagstiftning för den enskilde. Min andra fråga gällde motsvarande angelägenheter för i framtiden tillkommande friskolor. Kommer eleverna och föräldrarna i sådana skolor att kunna påräkna något som helst stöd från kommunen, eller blir de hänvisade att betala skolgången själva? Min tredje fråga handlade om huruvida det är rättvist att den som i framtiden vill gå i en fristående skola skall tvingas betala de höga terminsavgifter som en reduktion eller total avveckling av kommunstödet skulle resultera i.

Det nya systemet innebär att bidragen skall följa eleven till den skola han eller hon väljer. Vid de aktuella riksdagsbesluten reserverade sig den socialdemokratiska riksdagsgruppen, vilket jag bara kan tolka på ett sätt, nämligen som att Socialdemokraterna motsätter sig med den kommunala skolan likvärdiga bidrag till friskolor och därmed säger nej till den förstärkning av elevens och föräldrarnas rätt att välja skola som regeringens propositioner och riksdagens beslut innebar. Reservationerna mot de riksdagsbeslut jag har redovisat, i kombination med uttalanden från ledande socialdemokratiska företrädare alltsedan dess, utgör grunden för vad jag skrivit i de aktuella breven. Det visar sig av svar på de här åsyftade breven att inte bara socialdemokraterna i riksdagen har en avog inställning till föräldrarnas rätt att välja skola. Det gäller i allra högsta grad också många socialdemokratiska kommunalpolitiker. Jag hoppas, fru talman, att Eva Johansson med detta har fått svar på sin fråga.
Fru talman! Nej, utbildningsministern, det har jag inte fått. Det svar som jag nu av formella skäl nödgas att tacka för är det tunnaste jag har sett, och det vill inte säga litet. Utbildningsministerns svar bygger på antagandet -- och det är utbildningsministerns egna ord -- att kommunerna om Socialdemokraterna får bestämma inte blir skyldiga att stöda elever som väljer en fristående skola. Sanningen är att vårt förslag är att kommunerna skall åläggas att stöda fristående skolor under samma villkor som de kommunala skolorna får sina resurser, dvs. med utgångspunkt i elevernas och skolornas behov. Läs våra partimotioner och utskottsbetänkanden! Det står där mycket tydligt och klart. Sedan ''tolkar'' utbildningsministern att våra reservationer skulle betyda att vi motsätter oss att fristående skolor får sina resurser på ett sätt som är likvärdigt det som gäller för de kommunala skolorna. Det är precis tvärtom. Det är ni som har infört en särlagstiftning som överkompenserar vissa privata skolor och förhindrar kommunerna att agera på ett likvärdigt sätt. Är utbildningsministern mot bakgrund av det besked som jag nu har lämnat, och som är det socialdemokratiska partiets alternativ till er politik, beredd att sluta med denna vilseledande propaganda, som inte har något annat fog för sig än att försöka dölja de moderata misslyckandena på skolpolitikens område?
Fru talman! Får jag ställa en enda fråga och begära ett rakt svar -- ja eller nej? Har jag som elev, om Socialdemokraterna får bestämma, varhelst jag bor i landet en ovillkorlig rätt att få ta med mig pengarna till en fristående skola, oavsett vad kommunalpolitikerna tycker?
Fru talman! Här är det faktiskt jag som ställer frågor till utbildningsministern, och jag skulle bra gärna först vilja ha svar på min fråga.

Det skulle skolan och Sveriges elever ha nytta av. På detta sätt mäler sig utbildningsministern ur den utbildningspolitiska debatten och tar i stället debatt om någonting som aldrig blir aktuellt. Jag kan inte ge något annat svar på Per Unckels fråga än att vi socialdemokrater står för en likvärdig resursfördelning. Per Unckel står för en särbehandling av de privata skolorna, vilket för många skolor innebär en överkompensation.
Fru talman! Det var ett oändligt långt sätt att undvika att svara ja eller nej. Mitt svar på Eva Johanssons fråga är: Nej, jag kommer inte att sluta, intill dess att jag får ett ja på den fråga jag just har ställt. Svara på min fråga: Har jag som elev en ovillkorlig rätt att i ett socialdemokratiskt samhälle få ta med mig min andel av skolans resurser till den friskola jag väljer, ja eller nej? Därefter skall jag, om svaret är ja, be om ursäkt för att jag i så fall har farit med vilseledande information. Ja eller nej, det är mycket enkelt.
Fru talman! I den mån som den fristående eller privata skolan är godkänd av Skolverket -- och jag utgår ifrån att vi är överens om att det bör vara en förutsättning -- är svaret ja. Kan jag nu få denna ursäkt?
Fru talman! Om jag som elev har en ovillkorlig rätt, oberoende av kommunens bedömning, att ta med mig pengarna, är detta i så fall en ny socialdemokratisk ståndpunkt som strider mot de reservationer som ni tidigare har avgivit här i riksdagen och som strider mot vartenda uttalande som ni har spritt omkring er därefter. Kan jag få sanktionerat att socialdemokraterna i händelse av att de får bestämma frånträder sina gamla reservationer, och säkerställer att det inte går att säga nej i kommunerna till min personliga rätt som elev att ta med skolpengen till den skola jag själv väljer -- min personliga rätt som elev, som inte kan förvägras av kommunerna? Är svaret på den frågan ja, har Socialdemokraterna all anledning att bli välkomnade i kretsen av alla dem som i dag står upp för rätten att välja skola. Förstod jag svaret rätt?
Fru talman! Detta var ett ännu längre sätt att ställa samma fråga en gång till, en fråga som utbildningsministern redan har fått svar på. I den mån som en skola är godkänd -- det står klart uttryckt i våra reservationer och i våra partimotioner -- har den rätt att bli bedömd efter precis samma kriterier som kummunala skolor. Utbildningsministerns påståenden i detta fall blir inte sannare av att de upprepas gång på gång. Ni har misslyckats ganska kapitalt med skolan. Många människor är oroliga. Många människor förstår inte vad det är ni håller på med när klasserna blir större och större, antalet vuxna i skolan blir färre och färre, hjälpen och stödet till elever med särskilda behov blir mindre och mindre. Ni försöker att smita från det som är viktigt genom att lägga ut dimridåer. Ni drar er inte ens för direkta lögner. Jag tycker att det är under er värdighet, och i vart fall under vad som borde förekomma i denna kammare.
Fru talman! Nu ändrade Eva Johansson sitt svar. Nu gick hon ifrån det första uttalandet om att jag som elev har en ovillkorlig rätt -- och det är min fråga -- till att en godkänd skola blir bedömd på samma villkor som den kommunala skolan. Det är väl, för att citera en annan stor tänkare i det socialdemokratiska partiet, detsamma som att säga föjande: ''Vi är inte dogmatiskt emot friskolor, men jag vill säga nej till dem som inte behövs.'' Det är den socialdemokratiska skolledaren i Stockholm som har uttalat detta. Jag kan inte tolka Eva Johanssons uttalande på annat sätt än att hon just sade precis samma sak. Hon sade: På samma villkor som kommunens skolor. Kommunen skall ha rätt att säga nej till friskolan om den skulle ha sagt nej till en kommunal skola inom samma område. Fru Johansson får nog acceptera att ni kommer att förföljas av frågan om ert motstånd mot elevernas självklara rättigheter valrörelsen ut. Jag skall personligen bli garanten för detta.
Fru talman! Tack. Efter denna diskussion tvivlar jag inte på att Per Unckel fortsätter att sprida dessa lögner om socialdemokratisk skolpolitik, och jag beklagar det. Jag hade hellre velat att vi i valrörelsen hade kunnat diskutera viktiga frågor för skolans framtid i stället för att ha den här typen av diskussioner. Det är beklagansvärt om utbildningsministern inte ser skolan som viktigare än så. Jag skall försöka en gång till. En skola som är godkänd av Skolverket skall ha rätt att få resurser på samma villkor som de kommunala skolorna, varken mer eller mindre. Det skall bedömas efter elevernas och skolans behov. Kan det sägas klarare? Likaväl som vi ledamöter i denna riksdag inte kan gå in och peka på att skolorna skall ha si eller så många procent, eller att den ena eller den andra skolan skall få något, skall vi heller inte säga att någon skola inte skall få något. Det är en kommunal angelägenhet att ta ställning till resursfördelningssystemet, men godkännandet görs av Skolverket. Försök att se detta, Per Unckel. Det är inte så svårt. Då kan vi kanske få denna ursäkt.
Fru talman! Det blev då ändå helt klart till slut: detta är en kommunal fråga. Det är därför som Catarina Tarras-Wahlberg i Stockholm kommer att säga att hon vill lägga ner alla de skolor som hon inte anser behövs. Det är därför som jag som svar från en ledande socialdemokratisk kommunalpolitiker på detta område i Lund har fått beskedet att fyra friskolor i Lund kommer att ryka om han får bestämma. Han ansåg utifrån sina utgångspunkter att en skola behövdes, eller i någon mening var försvarbar. Jag ser fram emot ett fortsatt meningsutbyte om vem det är som skall ha makten över skolan, Eva Johansson. Till skillnad från fru Johansson anser jag inte denna fråga vara liten och betydelselös.
Jag medger ytterligare var sitt inlägg.
Jag medger ytterligare var sitt inlägg.
Jag medger ytterligare var sitt inlägg.
Fru talman! Kan vi vara överens om, Per Unckel, att både Per Unckels och vårt förslag bygger på att det är Skolverket som till syvende och sist avgör vilken skola som skall godkännas eller inte? Kan vi dessutom vara överens om att kommunerna efter godkännandet har de bästa förutsättningarna att bedöma resursfördelningen, diskuterar vi ungefär samma saker. Per Unckel försöker att glida ifrån att det handlar om resursfördelningssystemet. Det är han själv som har tagit upp skolpengen, som är det som skall avgöra rätten att välja skola. Tack och lov är inte rätten att välja skola för evigt förknippad med ett orättvist resursfördelningssystem. Rätten att välja skola blir tvärtom fullödig och hel bara med ett riktigt och rättvist resursfördelningssystem som har sin utgångspunkt i elevernas behov och inte i ett slags administrativt per capita-tänkande.
Fru talman! Riktigt rättvist blev det åtminstone inte i Lund. Där försvann tre friskolor i samma ögonblick som socialdemokraterna skulle ta över. Det lär inte heller bli så vanvettigt rättvist i Stockholm om fru Tarras-Wahlberg kommer att få bestämma, om jag har tolkat henne rätt. Jag är dock ense med Eva Johansson på en punkt, nämligen att Skolverket svarar för godkännandet. Men jag är inte överens med Eva Johansson om att det därefter skall vara fritt fram för kommunerna att bestämma om det skall bli några pengar. För mig är skyddet för den enskilde -- det som riksdagen har slagit fast -- också mot mycket mycket fientliga kommunalpolitiker viktigt. Ingen kommun skall kunna ta ifrån någon elev rätten att individuellt välja skola. Därvidlag skiljer sig våra uppfattningar. Låt oss erkänna det, och låt väljarna bestämma.
Fru talman! Per Unckel försöker hela tiden förvränga vad som sägs här. Lyssna nu på mig, Per Unckel! Vårt förslag utgår ifrån ett åläggande för kommunerna att stödja de privata skolorna på samma villkor som de fördelar resurser till sina egna kommunala skolor. Betyder det, Per Unckel, att en kommun kan säga att en viss skola inte skall få några pengar trots att det går elever i den? Jag tror inte att det är möjligt annat än i ett extremt moderat samhälle, där ni har tagit bort alla resurser för skolan. Så långt har vi emellertid inte kommit än. Jag trodde faktiskt inte att det var dit vi var på väg. Vilken kommunal skola är det Per Unckel tänker på som inte får några kommunala resurser?
Fru talman! Det gäller montessorigrundskolan i Steiner-skolan i Lund. Socialdemokraterna har gett besked om att de inte är beredda att värna om dessa skolor. Kan det sägas tydligare? Säg som det är, Eva Johansson. Vi har olika uppfattningar på den här punkten. Stå upp för er uppfattning, nämligen att kommunalpolitikerna skall bestämma. Jag står upp för min uppfattning, nämligen att elever och föräldrar skall ha ett avgörande inflytande. Sedan kan vi föra debatten i valrörelsen.

Fru talman! Ingela Mårtensson har frågat mig vad jag avser att göra för att undanröja orättvisor vad gäller den engelska översättningen av examensbenämningar vid de konstnärliga högskolorna. Jag vill då bara erinra om vad jag tidigare redogjort för i kammaren. Den nya högskoleförordningen trädde i kraft den 1 juli 1993. Examensordningen innebär att klara, enkla och entydiga regler ställts upp för vilka examina som får finnas, vilken omfattning och vilket ämnesdjup en utbildning skall ha samt vilka mål som skall vara uppfyllda för att en examen skall få utfärdas samt slutligen vilka universitet och högskolor som har rätt att utfärda olika examina. I det internationella perspektivet är det viktigt att ge tydliga signaler om vad svensk högre utbildning står för. Av denna anledning valde regeringen att i examensordningen också ange engelska benämningar på de olika examina som får finnas inom grund och forskarutbildning. Emellertid är benämningar på nivåer och kraven på olika examina mycket skiftande från land till land. Det är därför min slutsats att det bästa är att olika examinas engelska benämningar inte fortsättningsvis skall vara fastställda i högskoleförordningen. Jag har tidigare här i kammaren framfört att jag överväger att föreslå regeringen att dessa skall tas bort ur förordningen. Det skulle då ankomma på universitet och högskolor att bestämma olika examinas utländska benämningar.
Fru talman! Jag tycker att utbildningsministern har kommit fram till en mycket bra slutsats. Jag hoppas att det som sades avslutningsvis i svaret, att man överväger att föreslå regeringen att de engelska benämningarna skall tas bort ur förordningen, genomförs. Det vore mycket bra. Det finns en mycket stor irritation. Jag har tagit upp exemplet med Konstfack. Det blir mycket tydligt och orättvist om man jämför med motsvarande utbildningar i Göteborg. Jag brukar annars tala mera om Göteborg i förhållande till Stockholm, men här måste jag säga att Stockholm är förfördelat i förhållande till Göteborg. Det påverkar också studenternas val av utbildning. Om man får en annan benämning på sin examen så kan det vara svårare att fortsätta med studier utomlands. Frågan uppstår hur man skall värdera den svenska examen. Det är diskriminerande. Jag förstår de lärare och de studerande på Konstfack som har reagerat. Det här är dock en fråga som inte bara gäller den konstnärliga utbildningen. Jag är väl medveten om att frågan gäller även andra högskolor i Sverige. Reaktionerna är likadana där. Utbildningsministern sade att han tidigare har redogjort för denna fråga i kammaren. Jag var tyvärr inte medveten om det. Jag undrar om det kanske inte är dags att nu verkligen göra slag i saken och överlämna förslaget till regeringen. Det tycker jag skulle vara ett mycket bra besked till dem som oroar sig på den här punkten.
Fru talman! Låt mig ge ett klart besked till Ingela Mårtensson på den punkten. Jo, jag tycker att det är dags att göra det.
Fru talman! Jag tackar så mycket och hoppas att det här snart skall sättas i verket.

Fru talman! Göte Jonsson har återgett ett fall där en domstol förbjudit en företagare att använda en av Patent och registreringsverket registrerad firma och en annan domstol sedan vägrat företagaren skadestånd från staten på den grund att Patent och registreringsverket inte gjort fel. Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att stärka den enskildes rättssäkerhet i liknande fall. För ett år sedan besvarade jag en fråga av Göte Jonsson om samma sak. I mitt svar då lämnade jag en redogörelse för vad som gäller vid registrering av en näringsidkares firma. Jag skall inte upprepa den redogörelsen nu. Jag vill emellertid framhålla att den granskning som Patent och registreringsverket gör i ett registreringsärende inte utgör någon garanti mot att firman senare hävs genom beslut av domstol. Patent och registreringsverkets granskning måste av praktiska skäl grunda sig på ett begränsat material, bl.a. de register som myndigheten har tillgång till. Att en domstol senare häver registreringen därför att firman visar sig strida mot firmalagen behöver därför inte innebära att det har funnits brister i Patent och registreringsverkets handläggning. Jag kan givetvis inte uttala mig om förhållandena i det konkreta fallet. Den principiella frågan synes dock vara om den som har fått en firma registrerad av Patent och registreringsverket skall vara berättigad till skadestånd om registreringen sedermera hävs. Den frågan skall i dag bedömas enligt skadeståndslagens regler. Enligt skadeståndslagen är stat eller kommun skadeståndsskyldig bl.a. för ren förmögenhetsskada som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar . Staten har alltså inte något strikt ansvar; om en statlig myndighet inte har handlat felaktigt är den skadelidande inte berättigad till skadestånd. Det kan innebära bl.a. att skadestånd inte skall utgå när det som myndigheten har varit skyldig att kontrollera inte gått att upptäcka. Frågor som rör statens och kommunernas skadeståndsansvar har nyligen utretts av en parlamentarisk kommitté. I kommitténs betänkande Det allmännas skadeståndsansvar, SOU 1993:55, föreslås att huvudprincipen om att det krävs fel eller försummelse för skadeståndsansvar skall behållas. Betänkandet bereds för närvarande i Självfallet måste handläggande myndighet gå omsorgsfullt till väga vid registrering av ett bolags firma. Det går dock knappast att undvika att registreringen någon gång blir felaktig och att det senare upptäcks att den måste hävas. Enligt min mening skulle det föra för långt att ålägga staten ett strikt ansvar i sådana fall.
Fru talman! Statsrådet och jag har diskuterat den här frågan tidigare. Nu har det kommit in ytterligare en tur i det här sammanhanget. Personligen anser jag att det här är utomordentligt anmärkningsvärt. Statsrådet säger att staten inte kan åläggas ett strikt ansvar, enligt nuvarande lag. Jag menar att staten, med tanke på detta fall, borde ta på sig ett striktare ansvar. Statsrådet säger också att dessa problem enbart uppstår i ett fåtal fall. Man kan ställa sig frågan om det då är den enskilde småföretagaren som skall stå för kostnaderna eller om den stora, starka staten skall göra det. Staten har ju större möjligheter att ta på sig ett kostnadsansvar när det gäller dessa få fall. På djupet handlar det faktiskt om en mycket viktig rättssäkerhetsfråga för de enskilda företagen. Statsrådet känner till bakgrunden. Faktum är att företaget fick sitt namn registrerat. Företaget arbetade under detta namn i många år. Sedan blev det en släktnamnsdiskussion. I efterhand vet vi att Patent och registreringsverket inte har gjort en noggrann undersökning. Verket har inte fått fram detta släktnamn. Företaget blev i domstol ådömt att inte använda namnet. Företaget förde talan gentemot JK. JK sade att rättsläget var oklart. Den nya tingsrättsprövningen visade att rättsläget var oklart. Med anledningen av att rättsläget var oklart får företaget inte skadestånd. Det är en märklig cirkus. Jag vill vädja till statsrådet att använda detta ärende som inlägg för att verkligen pröva om inte statens ansvar måste sträcka sig längre än vad det gör för närvarande. Hur skall våra medborgare våga gå till Patent och registreringsverket? De räknar med att de får garantier för sina företagsnamn. Sedan visar det sig att företagen kan få betala 100 000-tals kronor i skadestånd om de inte byter namn. Jag vädjar till statsrådet att hon skall se över bestämmelserna så snabbt som möjligt.
Fru talman! Som jag säger ger inte Patent och registreringsverket någon absolut garanti i och med registreringen av ett firmanamn. Man gör en så noggrann kontroll som kan begäras. Materialet är, som jag sade, begränsat till de register som myndigheten har tillgång till. Det är riktigt, som Göte Jonsson säger, att det handlar om ett fåtal fall. Vi diskuterade senast om Patent och registreringsverket möjligen skulle informera om att det inte är fråga om någon absolut garanti. Detta inträffar kanske i något enstaka fall av 100 000. Man har kanske tyckt att det är onödigt att gå ut med information när det gäller ett så pass begränsat antal fall. Betänkandet Det allmännas skadeståndsansvar är under beredning. Göte Jonsson har nu aktualiserat den här frågan. Det är någonting som kan övervägas under beredningen. I varje fall finns det, enligt min mening, skäl att aktualisera frågan med Patent och registreringsverket. Därifrån kanske man kan få några bra synpunkter.
Fru talman! Jag tackar för detta besked. Jag vädjar till statsrådet att verkligen göra det här. De företag som går till Patent och registreringsverket för att få ett firmanamn registrerat tror utan tvivel att detta beslut fattas under strikt myndighetsutövning. Det finns två vägar att gå. Man kan informera allmänheten om att det inte går att lita på Patentoch registreringsverket. Om det inte går att lita på verket till 100 % går det nämligen inte att lita på det. Det räcker faktiskt att ett fåtal drabbas av höga skadestånd och höga kostnader i samband med att ett inarbetat firmanamn skall förändras. Det andra alternativet är att se till att Patent och registreringsverket blir en myndighet som åläggs ett strikt ansvar och att staten när det gäller de få fall som statsrådet nämner skall vara beredd att kompensera om denna myndighet har gjort något fel. Det nuvarande läget är helt otillfredsställande. Den här regeringen arbetar för att få i gång småföretag; det är en viktig insats. Då måste man också kunna lita på den myndighet som står för registreringen av firmanamn.
Fru talman! Jag har nu tagit del av Göte Jonssons synpunkter. Jag skall ta dem under övervägande.
Herr talman! Det anmärkningsvärda är faktiskt att företaget av tingsrätten och hovrätten har blivit förbjudet att använda namnet. Vid prövning av skadestånd har tingsrätten konstaterat att det kan diskuteras om en firma med dominanten Halifax borde registreras. Förekomsten av ett likartat släktnamn i Sverige utgjorde inte något absolut hinder. Man tar således ett halvt steg tillbaka. JK och även domstolen säger att det med anledning av denna osäkerhet inte finns skäl för staten att betala skadestånd. Återigen är det en sådan hantering som gör att den enskilde svenske medborgaren uppfattar rättsläget som mycket osäkert. Det är också utan tvivel ett osäkert rättsläge. Jag tackar statsrådet för svaret. Jag litar på att statsrådet vidtar nödvändiga åtgärder utifrån detta fall. Det får nämligen inte hända en gång till att en småföretagare blir misshandlad av samhället på det här sättet.

Fru talman! Birger Andersson har frågat mig om regeringen överväger att undanta mindre aktiebolag från kravet på revisionsplikt för att få en bättre överensstämmelse med EG:s bolagsrättsliga direktiv. EG:s bolagsrättsliga direktiv föreskriver som huvudregel att bolag skall låta revidera årsboksluten. De som ansvarar för revisionen skall också granska förvaltningsberättelserna. Medlemsstaterna får visserligen undanta mindre bolag från dessa krav. Det bör emellertid framhållas att anpassningen till EG:s regelverk inte i sig gör det nödvändigt att ändra de nuvarande svenska reglerna om att det skall finnas revisorer i samtliga aktiebolag. Jag anser att det för närvarande är för tidigt att uttala sig om huruvida Sverige bör utnyttja den möjlighet som EG-direktiven ger att göra undantag från revisionsplikten i mindre bolag. Frågan är emellertid viktig och värd att uppmärksamma. Regeringens avregleringsdelegation har t.ex. i sin andra rapport nyligen föreslagit att regeringen skall undersöka möjligheten att avskaffa revisionsplikten i de minsta företagen. Enligt min mening är frågan under alla förhållanden sådan att en ändring av nuvarande regler måste föregås av omsorgsfulla överväganden. För närvarande är frågan om revisionsplikten också aktuell i två pågående utredningsarbeten. Aktiebolagskommittén skall enligt sina direktiv bl.a. ta upp frågor om revisorernas roll i bolagen. Det finns därför anledning att utgå från att Aktiebolagskommittén kommer att överväga frågan om utformningen av revisionsplikten. EG-direktiv, ansett att frågan bör bli föremål för ytterligare överväganden i kommitténs fortsatta arbete. Det finns anledning att anta att man inom kommittéerna uppmärksammar den debatt som pågår rörande frågan om den framtida utformningen av revisionsplikten vad gäller de mindre företagen. De båda kommittéerna kan förväntas avge sina slutbetänkanden i början av Svaret på frågan är således att revisionsplikten är föremål för överväganden såväl inom regeringskansliet som inom två olika kommittéer.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag har sett litet grand på hur det ser ut i en del andra europeiska länder när det gäller den här frågan. Jag vill nämna några exempel. I Tyskland är de små bolagen undantagna från revisionplikt. I Nederländerna är det samma förhållanden. I Frankrike är små bolag också undandtagna från revisionsplikt. I Belgien har man gått längst genom att tillämpa artikel 11 i EG:s fjärde bolagsdirektiv. Det innebär att både små och medelstora bolag är befriade från revisionsplikt. I Storbritannien, som i dag har regler som är jämförbara med de svenska reglerna, övervägs en begränsning av revisionsplikten för de minsta bolagen. Ute i Europa är alltså det här problemet redan löst. I de länder där man inte har löst den överväger man att göra det. I Norden är vi sent ute i detta sammanhang. Jag har en bestämd känsla av att Danmark, Finland, Norge och Sverige ligger sist med att ta tag i det här problemet. Statsrådet säger att det för närvarande är för tidigt att uttala sig om huruvida Sverige bör utnyttja den möjlighet som EG-direktiven ger att göra undantag från revisionplikten i mindre bolag. Jag tycker att vi är sent ute. När jag läser svaret ser jag att den ena kommittén skall vara färdig 1995 och den andra 1996. När tror statsrådet att vi med denna tidsplan kan fatta ett beslut här i riksdagen om att befria de små aktiebolagen från revisionsplikt?
Fru talman! Avregleringsdelegationen har nyligen föreslagit att regeringen skall undersöka möjligheten att avskaffa revisionsplikten för de minsta företagen. Frågan är alltså för närvarande aktuell inom regeringskansliet. Även när det gäller Aktiebolagskommittén är tidsperspektivet inte så förskräckande, eftersom kommittén väntas komma med sitt slutbetänkande i början av 1995, alltså om bara sex månader. Jag tycker nog att det ändå finns anledning att avvakta de överväganden som kommer att göras med anledning av Avregleringsdelegationens rapport och Aktiebolagskommitténs kommande betänkande. Redovisningskommittén, som visserligen inte skall avge sitt betänkande förrän 1996, har intagit en ganska avvaktande hållning på detta område. Kommittén har förklarat att den hittills inte har funnit anledning att lätta på revisionsplikten för s.k. Artikel 11-bolag. Det krävs i så fall ytterligare överväganden. I Redovisningskommittén sitter ju experter på just detta område. De har också stannat för att föreslå att undantagsregeln i Artikel 11 för mindre företag vad avser balansräkning i förkortad form inte skall utnyttjas. Det finns alltså vissa överväganden att göra, innan man stannar för att lätta på revisionsplikten för mindre företag.
Fru talman! Jag menar inte att vi i Sverige skall sträcka oss så långt som i Artikel 11 i EU:s fjärde direktiv. Då skulle ganska stora aktiebolag bli befriade från redovisningsplikt i Sverige. Men jag tycker att det skulle vara i högsta grad motiverat att befria små aktiebolag, t.ex. enmansbolag eller familjeägda bolag med begränsad verksamhet, från revisionsplikt -- och göra detta snabbt Statsrådet hänvisar till Aktiebolagskommitténs arbete. Om jag minns rätt fick kommittén tilläggsdirektiv för bara ett tag sedan, vari sades att det som gäller revision och redovisning skall undantas från kommitténs arbete. Jag har tilläggsdirektiven här. Det är möjligt att jag har missuppfattat dem. Statsrådet har undertecknat dem, så har jag fel får statsrådet rätta mig. Denna fråga borde behandlas med stor förtur. Vi skall inte behöva vänta på att en massa kommittéer blir färdiga. Jag tycker att regeringen skall starta ett intensivt arbete och snabbt framlägga förslag i denna fråga.
Fru talman! Det är riktigt att vi har försökt skilja dessa kommittéers uppdrag från varandra. Men Aktiebolagskommittén skall behandla frågan om revisorernas roll i bolagen. Det finns anledning för kommittén att komma in på frågan om utformningen av revisionsplikten. Som Birger Andersson kanske förstår kan jag för närvarande inte säga mer än att frågan är under beredning både i regeringskansliet och i kommittéerna. Regeringen är självfallet inställd på att i största möjliga utsträckning underlätta verksamheten för mindre företag. Även de överväganden som görs i detta avseende kommer att utgå från den målsättningen.
Fru talman! Jag är överens med statsrådet om att vi har en småföretagarvänlig regering här i landet, som vill underlätta och förenkla för småföretagen. Men här finns ytterligare ett tillfälle att visa handlingskraft. Jag tycker inte att det skulle vara så förfärligt svårt för regeringskansliet att självt ta itu med denna fråga. Det finns ju regler som man kan anknyta till. Vi kan se hur man har gjort i olika västeuropeiska länder. Denna fråga borde vara ganska enkel att lösa, om den riktigt goda viljan finns.

Fru talman! Pehr Löfgreen har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att hjälpa unga egna företagare som gör värnplikten. För företagare som gör värnplikten finns ett system med näringsbidrag. Näringsbidrag utges, som Pehr Enligt vad jag har inhämtat från myndigheterna fungerar det nuvarande systemet mycket väl. Jag vill också framhålla att det förekommer få ärenden om näringsbidrag som avser värnpliktiga under grundutbildningen. I dessa fall är det ytterst sällsynt att nu gällande högsta belopp om 45 000 kr per månad inte skulle vara tillräckligt. Jag kan också nämna att en värnpliktig med nystartat företag har en viss möjlighet att få anstånd med sin värnpliktstjänstgöring. Frågor om de värnpliktigas förmåner prövas regelbundet i det årliga budgetarbetet. Förmånsfrågorna måste då vägas mot andra angelägna resursbehov. Skulle det visa sig att systemet med näringsbidrag inte fungerar så väl som jag nyss har sagt, är jag beredd att ompröva frågan.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för detta svar, som är mycket utförligt och i stort sett till fyllest för mig. Jag har dock några små synpunkter som jag vill framföra. Som statsrådet känner till är det på det viset att alla som genomgår en militär grundutbildning gör det under en pliktlag. Med lagar tvingar vi rikets unga män att göra ett avbrott i sina civila förehavanden. Är det då inte självklart att staten måste ta mer ansvar för att de värnpliktiga inte förlorar ekonomiskt på att tjänstgöra i landets försvar? Det faktum att så inte alltid är fallet ställs ännu mer på sin spets om man beaktar att det endast är en knapp majoritet av de värnpliktiga som fullgör sin militära grundutbildning. För de unga driftiga män som före sin tjänstgöring har startat ett företag finns ett näringsbidrag, som syftar till att täcka det inkomstbortfall som uppstår då den värnpliktige inte kan arbeta för företaget. Detta bidrag är behovsbaserat, och en särskild prövning görs i varje enskilt fall. Hur kan man sätta ett tak på ett system, som efter behov skall kompensera ett påtvingat inkomstbortfall? Moderaterna har alltid varit ett parti som har strävat efter att uppmuntra initiativrikedom och företagsamhet. Hur kan man då samtidigt i regeringsfunktion tillåta sig att praktiskt slå undan benen på unga företagare, som varken själva valt eller haft någon möjlighet att påverka sin situation? Man får förmoda att taket finns för att bespara staten utgifter. Hur kan man ha en reglering som innebär att de mest produktiva ungdomarnas företag slås omkull? Det är nödvändigt, herr statsråd, att verkligen se över hela frågan, vilket ju statsrådet mycket riktigt har sagt i sitt svar, som är till fyllest för mig.
Fru talman! I ytterst få fall har man behövt utnyttja maximitaket på 45 000 kr. Jag anser att 45 000 kr i månaden knappast är någon blygsam ersättning. Den är närmast det dubbla, fru talman, mot vad en riksdagsledamot tjänar. Jag kan inte vara med om att man tar bort taket helt och hållet. Under det glada 80-talet fanns det, som Pehr Löfgreen väl vet, unga män och kvinnor som tjänade miljoner i veckan. Jag tvivlar på att staten rimligtvis skulle behöva eller ens vilja kompensera detta. Näringsbidraget för värnpliktiga utgör i praktiken inte något större problem enligt de erfarenheter som vi har inom försvaret.
Fru talman! Det enda jag vill tillägga är att försvarsministern inte har riktigt rätt när det gäller jämförelsen mellan riksdagsmännens löner och taket på 45 000 kr. Näringsbidraget är en ersättning för förluster och extrakostnader. Jag tycker att vi skall se bidraget på det viset. I övrigt tackar jag försvarsministern.
Fru talman! En tvångslag innebär alltid att man tvingas avstå från någonting. Det finns andra människor som på grund av värnplikten tvingas avbryta t.ex. studier eller en akademisk karriär. Dem kompenserar vi inte med upp till 45 000 kr per månad. Men, som sagt, fungerar inte systemet skall vi naturligtvis titta på det. Men min uppfattning är dock att det hittills har fungerat bra.

Fru talman! Ulrica Messing har frågat mig om vilka åtgärder jag som ungdomsminister avser att vidta med anledning av de slutsatser som framkommer i Jag beklagar att Ulrica Messing inte själv har möjlighet att ta emot svaret. Socialstyrelsens rapport innehåller en beskrivning och analys av den sociala välfärden för befolkningen i sin helhet. Det är helt korrekt, som Ulrica Messing anger i sin fråga, att ungdomar enligt rapporten är en av de grupper som under främst 1980-talet har fått försämrade villkor. Detta är emellertid ingen nyhet för mig som ungdomsminister. Redan hösten 1992 beslutade regeringen om direktiv till en särskild utredning om ungdomars levnadsvillkor och framtidsutsikter, den s.k. Generationsutredningen. Bakgrunden var att det fanns tecken på att ungdomar i större utsträckning än andra drabbats av arbetslöshet och bostadsbrist. Utredningen fick i uppdrag att undersöka hur ungdomars etablering på arbets och bostadsmarknaderna skall kunna underlättas men också att studera om det finns risk för ökade generationsklyftor i samhället samt hur generationsperspektivet skall kunna beaktas vid politiska beslut. Vidare kommer Statistiska centralbyrån redan denna vecka att redovisa en rapport om ungdomars välfärd och värderingar. Rapporten, som har tillkommit efter uppdrag från regeringens barn och ungdomsdelegation och Generationsutredningen, kommer att presenteras på fredag vid ett särskilt presseminarium. Generationsutredningens betänkande kommer också att överlämnas till mig under juni månad. Jag avser självklart att invänta dessa underlag innan jag överväger eventuella förslag till åtgärder. Jag vill i detta sammanhang påpeka att regeringen inte har varit overksam på det här området. Tvärtom har vi för första gången förelagt riksdagen en ungdomspolitisk proposition som diskuterades i kammaren förra veckan. I de riktlinjer för ungdomspolitiken som riksdagen nu fastställt framhålls ungdomars rätt till goda uppväxtvillkor och vikten av att de ges goda förutsättningar att etablera sig som vuxna. Betydelsen av en helhetssyn på ungdomars situation har också varit ett skäl till att myndigheten på ungdomsområdet -- fr.o.m. den 1 juli Ungdomsstyrelsen -- skall få ett tydligare ansvar när det gäller att främja ungdomars villkor i samhället. Regeringen har satt ungdomsfrågorna högt på den politiska dagordningen inte bara av omsorg om ungdomarna utan om hela samhället. Ungdomars levnadsvillkor och framtidsutsikter påverkar deras framtidstro och har därför betydelse för samhällsutvecklingen i stort. Socialstyrelsens rapport ser jag främst som en bekräftelse på hur viktigt det är att dessa frågor även uppmärksammas i fortsättningen. Då Ulrica Messing, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Inger
Fru talman! Jag vill på mina och Ulrica Messings vägnar tacka civilministern för svaret. Det här är en angelägen fråga. Jag vet att våra ungdomar i riksdagen möter ungdomar ute som är mycket bekymrade för framtiden och tycker att de litet grand stannar upp i sin chans att etablera sig som vuxna. Det kommer nu allt fler rapporter om ökade klyftor i samhället. Om ingenting görs är vi på väg mot ett tvåtredjedelssamhälle. För ett halvår sedan kom Socialstyrelsen med en annan rapport. Den pekade på segregation. Den pekade på omfördelning där resurser tas från de barn och ungdomar som har det allra jobbigast och som löper de största riskerna för framtiden. Den rapport vi nu diskuterar visar på klassklyftor där ungdomarna är förlorare. I dag står ungefär två och en halv årskull utanför den ordinarie arbetsmarknaden. 80 000 ungdomar är öppet arbetslösa. Det är mot den bakgrunden och utifrån ungdomarnas krav som vi socialdemokrater har ställt krav på en ungdomsgaranti. Civilministern nämner ungdomspropositionen. I den sägs att ungdomarna skall ges goda förutsättningar att etablera sig som vuxna. Men det som har hänt på senare år är att allt fler ungdomar får allt mindre möjligheter att flytta hemifrån. Det finns i dag 25-, 26 och 27-åringar som flyttar hem till mamma och blir mambo, som ungdomarna kallar det själva, för att de inte har råd och möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Skall vi avvakta ytterligare utredningar? Är det inte dags att se över ungdomarnas möjlighet att få en garanti för sysselsättning? Är det inte viktigt att regeringen tar initiativ som ger ungdomarna möjlighet att flytta hemifrån och etablera sig som vuxna?
Fru talman! Jag möter också en hel del ungdomar, och jag vet att det finns bekymmer bland många av dem framför allt just för att de inte har ett jobb. Vi har alldeles för många arbetslösa ungdomar i dag. Därför har också regeringen vidtagit ett stort antal arbetsmarknadspolitiska åtgärder -- faktiskt fler än någonsin hittills i Sverige -- för att under denna svåra period underlätta för så många ungdomar som möjligt. Klassklyftorna finns, och de minskade tyvärr inte i någon större utsträckning under Socialdemokraternas långa regeringsinnehav. När vi skrev ungdomspropositionen och tittade närmare på vilka som väljer högre studier visade det sig att det nästan inte har hänt någonting. Det är fortfarande barn till högutbildade välavlönade föräldrar som i första hand väljer högre utbildning. Jag tror att man får sätta in helt andra åtgärder än man har gjort hittills. Ungdomsgaranti är en socialpolitisk insats som bygger på en modell från Danmark. Jag tror att det är viktigare att vi försöker få fram jobb som ungdomarna sedan kan behålla. Vi skall alltså underlätta för företagarna att ge fler människor jobb -- inte minst då ungdomarna.
Fru talman! Jag rekommenderar civilministern att väldigt grundligt läsa utredningen Ursprung och utbildning -- social snedrekrytering till högre studier. Den visar att snedrekryteringen har minskat mycket kraftigt under 1900-talet. Bakgrunden till det är i mycket stor utsträckning den ekonomiska utjämningen och den gemensamma grundskolan. Utjämningen har varit mycket mindre under 70 och 80-talet, men det har fortfarande varit anmärkningsvärda förändringar i ett internationellt perspektiv. Det som nu händer är att mycket av den gemensamma grundskolan bryts sönder och att vi riskerar ökad snedrekrytering. Jag skulle vilja rekommendera civilministern att ta de danska erfarenheterna på väldigt stort allvar. Ingenting är allvarligare för ungdomarna än att känna att de inte har en uppgift. Det är därför vi socialdemokrater så starkt driver frågan om en ungdomsgaranti parad med en aktiv näringspolitik och aktivt arbete för den ordinarie arbetsmarknaden.
Fru talman! Det är som jag säger: Den sociala snedrekryteringen har inte minskat under de senaste tioårsperioderna. Jag tycker att det är allvarligt. Vi måste hjälpas åt att hitta medel för att komma till rätta med det. Det som har gjorts hittills har absolut inte räckt. Jag håller med om att det är bättre att ha någonting att göra än att inte ha någonting alls att göra. Vi är i ett läge då ekonomin ändå är på väg uppåt och där de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i form av ungdomspraktik och annat som regeringen har satt in för att mildra övergången börjar att trappas av därför att de börjar ersättas av riktiga jobb. Då är det fel att satsa stort på ytterligare åtgärder av den typen. Det är det jag vill säga när jag vänder mig emot att man tar den danska ungdomsgarantin som exempel. Den kan man ta till i en nedgång och i en lågkonjunktur, men inte när vi är på väg uppåt.
Fru talman! Jag tror knappast att 80 000 öppet arbetslösa ungdomar kan vara nöjda med att regeringen säger att det nog löser sig och att vi är inne i en konjunkturuppgång. Visst måste de ungdomarna känna sig bekymrade när de ser att regeringen inte bryr sig mer om deras verklighet än att man skär ned på utbildningsvikariaten, som är en av de absolut finaste sysselsättningssatsningarna och som definitivt inte stör arbetsmarknaden. Tvärtom rustar de både äldre arbetskraft, ungdomarna och Sverige som helhet för framtiden. Jag blir litet förvånad och på sätt och vis kanske också litet glad när civilministern säger att hon vill verka för att man skall jobba med frågorna om social snedrekrytering. Det är bara det att det inte alls stämmer med det utbildningsministern gör. Det stämmer inte alls med det majoriteten i utbildsningsutskottet gör. Vi socialdemokrater har krävt att den förnämliga utredningen Ursprung och utbildning skall bli föremål för politisk analys. Det händer ingenting från regeringens sida.
Fru talman! Jag tycker att det är helt fel att säga att regeringen inte bryr sig om alla dessa ungdomar. Jag upprepar att det aldrig har vidtagits arbetsmarknadspolitiska åtgärder i så stor omfattning som under denna regerings tid. Det har vi gjort just för att visa att vi bryr oss om vad ungdomarna har för sig under den svåra lågkonjunkturen. Antalet utbildningsplatser har faktiskt ökat markant under den här tiden. Det tredje gymnasieåret har införts för alla elever som har lämnat den tvååriga gymnasieutbildningen. Inom den högre utbildningen har vi också utökat antalet platser. Jag tror att vi delvis kan komma åt den sociala snedrekryteringen genom större möjligheter att välja hur man vill lägga upp arbetet i skolan. Om man kan få hjälp med det, kan man få en mer specialinriktad uppläggning av sin utbildning. Alla behöver inte ha det precis likadant. Det tror jag är ett sätt. Vi arbetar gemensamt i den riktningen i regeringen.
Fru talman! Vi har fått en bild av vad civilministern tror när det gäller förändringar av den sociala snedrekryteringen. Det allvarliga är att den skiljer sig markant från de uppgifter som de forskare har som mycket noggrant har studerat den sociala snedrekryteringens effekter. De konstaterar att en uppsplittrad skola med alltför mycket uppdelning är ett mycket allvarligt hot mot möjligheten att bryta snedrekryteringen och att det just har varit den sammanhållna grundskolan som har betytt att många fler barn från arbetarklassen i dag går vidare till högre studier. Jag vädjar till civilministern: Gå hem och läs och analysera utredningen. Jag måste fråga civilministern: Varför skära ner på utbildningsvikariaten? Varför tog det så lång tid innan man gjorde satsningen på det tredje gymnasieåret? Vi socialdemokrater har gång på gång krävt åtgärder. Vi har gjort det därför att vi lever så nära de arbetslösa ungdomarna. Vi har hela tiden upplevt att regeringen bromsar och inte är beredd att med kraft jobba för ungdomarna.
Fru talman! Inger Lundberg är inte ensam om att leva nära de arbetslösa ungdomarna. Det gör jag också och de andra i regeringen. Vi lever inte något liv som är skilt från verkligheten. Vi har den nära inpå oss. Vi vet precis hur de ungdomar mår som har varit arbetslösa en längre tid. Därför har vi satt in dessa åtgärder. Visst, det kunde kanske ha gått fortare i vissa fall. Men detta är frågor som behöver utredas. Man behöver ha tänkt igenom hur en åtgärd skall se ut innan man lägger fram ett genomtänkt förslag. Ungdomspraktiken har blivit en succé. Över 90 % av ungdomarna själva säger att de är nöjda med den. Nästan 30 % av dem som haft en ungdomspraktikplats har fått ett fast jobb efter ungdomspraktiken. Särskilt nu på slutet ökar antalet som får ett fast jobb. Då tycker jag inte att man kan säga att regeringen inte har vidtagit några åtgärder för att hjälpa ungdomarna in på arbetsmarknaden. Det är precis det vi har sysslat med.

Fru talman! Björn Ericson har frågat mig om regeringen avser att lägga fram förslag om att upphäva lagen som möjliggör en inomregional skatteutjämning i Stockholms län. I samband med att regeringen i 1992 års kompletteringsproposition föreslog ett nytt statligt utjämningssystem uttalade jag att systemet bör ges en sådan utformning att det inte finns behov av särskilda regionala utjämningssystem. Mot bakgrund av att den s.k. strukturutjämningen skulle utredas ytterligare ansåg jag att den inomregionala skatteutjämningen i Stockholms län borde bibehållas under åren 1993 och 1994. Det fortsatta behovet av detta inomregionala system avsågs prövas i samband med ställningstagandet till en reviderad strukturutjämning inför år 1995. Som Björn Ericson känner till blev det i stället så att det tillsattes en parlamentarisk beredning med uppdrag att föreslå hur statens bidrag till kommuner respektive landsting och hur utjämningen av de ekonomiska förutsättningarna mellan dem skall utformas fr.o.m. år 1996. Som en konsekvens av det föreslog regeringen i årets kompletteringsproposition en ''frysning'' av utjämningsbidragen för år 1995. Det innebar också att det inte fanns skäl att nu pröva om den inomregionala skatteutjämningen bör vara kvar eller inte. Regeringen har således inte tagit ställning till om lagen som möjliggör en inomregional skatteutjämning i Stockholms län bör vara kvar eller inte. Den frågan får anstå tills den parlamentariska beredningens förslag skall prövas någon gång nästa vår.
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för det mycket raka svaret. Jag hade naturligtvis förberett mig med kompletterande, uppföljande frågor. Men om jag har förstått det rätt är detta den sista frågan som kan ställas under denna riksdagsperiod, och klockan har runnit i väg. Jag skall därför fatta mig mycket kort. Jag uppfattar svaret så, att det program som den 24 maj utspann sig i Radio Stockholm med finanslandstingsrådet Ralph Lédel som en av de medverkande, har vilselett många av dem som lyssnade. Han påstod där att finansministern hade föreslagit att den inomregionala skatteutjämningen i Stockholms län skulle avskaffas. Det är bara att konstatera att så nu inte är fallet, och det är jag mycket glad för.
Fru talman! Jag kan inte uttala mig om det som sades i ett radioprogram som jag tyvärr inte hade möjlighet att lyssna till. Det som sägs i mitt svar är också det som riksdagen redan har beslutat om och som möjligen Björn Ericson kunde ha känt till. Det framgår av finansutskottets betänkande våren 1992 liksom av de förslag som vi har lagt fram i kompletteringspropositionen nu i år. Frågan återkommer alltså i samband med ställningstagandet till förslag från den parlamentariska beredningen om ett utjämningssystem för kommuner och landsting fr.o.m. 1996.
Fru talman! Det är helt rätt. Jag kände också till det. Men eftersom påståendet kom så klart och finansministern beskylldes för att ha sagt på detta vis, måste jag ställa frågan.

Fru talman! Plan och bygglagen, PBL, har varit i kraft sedan 1987. Lagförslaget föregicks av en lång behandlingsprocess som pågick i nästan 20 år. Vänsterpartiet. Moderaterna och Folkpartiet yrkade avslag på propositionen. Vem minns inte alla de rättsövergrepp och andra hemskheter som skulle drabba invånarna? Vem minns inte Näringslivets Byggnadsdelegation och dess talesman Ulf Brunfelter, som beskrev den laglöshet som skulle uppkomma? Alla dessa farhågor har kommit på skam. Utskottet skriver nu i betänkandet att lagen åtnjuter betydande legitimitet. I dag står en samlad riksdag bakom PBL. Klagokören från moderater och folkpartister har tystnat. De har insett att de hade fel. Detta är en seger för de partier som framsynt förde lagen genom riksdagen vid beslutstillfället Att lagen nu efter sju år behöver ses över är i sin ordning; det är en helt naturlig åtgärd. Under den socialdemokratiska regeringsperiod när lagen beslutades var vi måna om att nå en så stor parlamentarisk bredd som möjligt. Detta tyckte vi socialdemokrater var viktigt, och det tyckte också Centerpartiet och den dåvarande ordföranden i bostadsutskottet Kjell Mattson. Vi gav och vi tog. Slutresultatet kan vi i dag vara mycket nöjda med. Den utredning som föregick PBL och som jag tidigare nämnt var parlamentarisk. Vi var måna om en sådan medverkan och insyn i en så viktig lagstiftning. Efter regeringsskiftet 1991 har detta förändrats. Den regering vi nu har tyckte uppenbarligen inte att detta var lika viktigt. Man tillsatte en utredare, en lantmätare, vilken som expert ensam skulle se över denna digra lagstiftning. Denne utredare har dålig kontakt med folk som praktiskt jobbar med dessa frågor ute i kommunerna. Det visar remissomgången med all önskvärd tydlighet. En borgerlig regering tycker således inte att parlamentarisk medverkan är lika viktig som den socialdemokratiska regeringen tyckte. Jag har i skarpa ordalag framfört detta till Görel Thurdin och påmint henne om vilka partier som genomförde PBL. Jag har även framfört dessa synpunkter till Centern i bostadsutskottet. Resultatet blev långt om länge en referensgrupp där företrädare för de borgerliga partierna och Socialdemokraterna ingår. Detta är en gisslangrupp utan reella möjligheter till påverkan. Jag har vid de få tillfällen som denna grupp har sammankallats spontant framfört synpunkter som borde ha beaktats i detta skede. Då hade många av de negativa remissynpunkter som inkommit kunnat undvikas. Men man har inte tagit några hänsyn till de synpunkter jag framfört. Jag tycker att detta handlande är anmärkningsvärt, speciellt som frågorna handläggs av en centerpartistisk minister. Kjell Mattson var mån om samarbete med socialdemokraterna. Nu är högerburen viktigare. Vi har ytterligare ett ärende senare på dagordningen som visar detta. Utredaren har lagt fram två betänkanden. Ytterligare ett kommer senare i höst. Dagens utskottsbetänkande bygger på det första utredningsbetänkandet. Vi anser -- och den uppfattningen delas av de flesta som jobbar med dessa frågor -- att utredaren och regeringen har börjat i fel ända. Det betänkande som lades fram först borde ha lagts fram sist. Dessutom har utredaren tidigarelagt lokaliseringsprövning och lovbefrielse i förhållande till utredningsdirektiven. Vi anser att man genom att börja med bygglov och lokalisering börjar i fel ända. De ändringar som föreslås bör först prövas i översiktsplanen. Denna behandlas först i utredningens betänkande nummer två. Vi anser att förändringar som görs måste ha en bred förankring och upplevas som meningsfulla av medborgarna. De bör leda till förenklingar för de enskilda, och tid måste ges för information om förändringarna. Att komma med dessa föränringar i tre steg blir mycket förvirrande för både användare och medborgare. Vi tycker att regeringen bör återkomma med alla ändringsförslag i ett sammanhang. Risken är att beslutade ändringar i denna proposition kan behöva göras om när vi får se helheten. Detta kommer att ytterligare förvirra allmänheten. Vi är inte avvisande till allt som föreslås i denna proposition, men vi anser att vi måste avvakta hela förslaget. Vi är inte emot avreglering och förnyelse. Vi föreslår avslag på propositionen och att regeringen återkommer med ett sammanhållet förslag. Om detta är vi överens med Ny demokrati, åtminstone i våra motioner. Vi har tillsammans med Dan Eriksson i Stockholm, som företräder Ny demokrati, försökt skriva en gemensam majoritetstext. Våra två partier utgör ju en majoritet för ett avslag på propositionen. Vi har diskuterat, ändrat och jämkat. Vi har stundtals varit överens. Vi har föreslagit ett i det närmaste blankt avslag. Dan Eriksson har slingrat sig som en ål för att hitta nya motiv för att ej hamna på samma skrivning som vi. Han har lyckats med detta. Detta kan tolkas på många vis. Jag tolkar det så, att Ny demokrati nu försöker hitta vägar för att i slutändan lägga ner sina röster och på det sättet rösta emot sin egen motion om avslag på propositionen. Vad som ligger bakom detta kan vi bara gissa. I det kaos som råder i detta parti är inget längre förvånande. Efter ordförandevalet i Ny demokrati nyligen deklarerades högtidligt att partiet nu skulle bli ett renodlat oppositionsparti, dvs att man självständigt skulle ta ställning i olika frågor. I stället har partiet blivit en vindflöjel som lätt svänger i den politiska vinden. Så snart partiet hamnar på samma sida som socialdemokraterna börjar krumbukterna. Det här betyder att Ny demokrati -- som är ett parti i upplösning -- på detta sätt kan hjälpa regeringen att få igenom ett dåligt förslag här i kammaren. Fru talman! Vi står givetvis bakom de socialdemokratiska motionerna men yrkar bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Dan Eriksson i Stockholm. Det finns en majoritet för ett avslag på propositionen, men vi har inte kunnat nå fram till samma skrivningar. Det innebär att det blir en första votering där socialdemokraternas reservation ställs mot Ny demokratis. Det är inte svårt att räkna ut hur den voteringen kommer att sluta. Det är intressant att veta hur Dan Eriksson ställer sig vid nästa votering. Kan Dan Eriksson redogöra för det? Kommer partiet att agera enigt eller falangvis? Jag har inget begrepp om hur många falanger som finns. Är avsikten trots allt att ni skall hjälpa regeringen att få igenom denna proposition genom att ni i slutändan lägger ner rösterna, Dan Eriksson? Om ni gör det är också det ett ställningstagande. Att lägga ner sina röster och inte rösta är faktiskt också ett ställningstagande.

Fru talman! Det var ett besked som jag nästan hade befarat. Det betyder att Ny demokrati kommer att rösta emot sin egen motion om avslag på propositionen.

Fru talman! Det är nu ett antal år sedan det stora och omfattande lagkomplexet PBL antogs av riksdagen. Förberedelserna hade varit omfattande och arbetet hade tagit lång tid. Enigheten var dock inte total i riksdagen, utan invändningar restes från flera håll på en rad punkter, inte minst från Lagen antogs likväl och har nu verkat i ett antal år. Vissa förändringar har också genomförts på en del områden, men någon genomgripande översyn har inte skett förrän nu. Man kan då fråga sig: Är det nödvändigt att nu ge sig på PBL? Det kanske är onödigt att förändra i ett så här komplicerat och stort lagkomplex. De som har att hantera och använda PBL har kanske först nu till fullo lärt sig att hantera lagen. Varför då ställa till med förändringar som gör att nya kurser måste anordnas, ny information spridas för att snabbt och säkert få ut kunskapen om de nya lagparagraferna? Hade det inte varit bättre att avvakta och ta det litet lugnare? Självfallet ligger det en del i den kritiken, men den får inte utgöra något hinder för att genomföra en behövlig översyn av plan och bygglagen. Stora lagkomplex inte bara bör utan måste bli föremål för omprövning och översyn från tid till annan. Motiven till detta är bl.a. att det samhälle som lagen verkar i förändras. Likaså förändras människornas syn i en rad hänseenden. Dessa nya strömningar och insikter måste tas till vara och få sitt utflöde i ett förändringsarbete. Synsättet och medborgarnas uppfattning om relationerna mellan staten och medborgarna är annorlunda nu än på mitten av 80-talet. På en rad områden finns det nu en uttalad strävan att förenkla, avbyråkratisera och öka valfriheten för de enskilda människorna. Som framgår av propositionen och av betänkandet är det viktigt att inom ramen för de krav som samhället bör hävda ge den enskilde större valfrihet och ett ökat handlingsutrymme samt i möjligaste mån också bidra till en ökad effektivitet och till en decentralisering av offentliga uppgifter. Det är dessa grundläggande motiv som legat bakom utredningsarbetet och regeringens proposition. Givetvis kan man diskutera utformningen av förslagen, antalet områden som skall prövas eller om valet av objekt är det exakt rätta. Några kanske hävdar att reformarbetet går för snabbt och omfattar för stort område. Andra åter anser kanske att betydligt större förändringar borde genomföras. Den diskussionen kan vi nu lämna därhän. Det är förslagen i propositionen och i utskottets betänkande som riksdagen har att ta ställning till i dag. Förslagen är i korthet följande: -- Den nuvarande bygglovsprövningen inskränks till att avse endast en prövning av lokaliseringen. -- Ett särskilt system införs för kontroll av de tekniska egenskapskraven. Kommunerna kan helt befria från bygglov inom planområde. -- Byggherren ges det fulla ansvaret för byggnadens tekniska egenskaper. -- Byggnadsnämnden får ett renodlat tillsynsansvar. -- Ett nytt kontrollsystem utformas med utgångspunkt i byggherrens ansvar. -- Trevnads och ändamålsenlighetskraven ersätts med användbarhetskrav. Dessa förändringar uttrycker två huvuddrag, dels en klarare rollfördelning mellan alla inblandade parter i byggprocessen, dels en betydande förenkling och avbyråkratisering. Majoriteten i utskottet tillstyrker dessa förslag. Invändningar har dock rests i en rad motioner. Den socialdemokratiska kritiken är i huvudsak av tidtabellskaraktär. Gärna reform, men inte nu, är budskapet. Den pågående översynen sker genom en etappindelad utredning. Innan hela utredningsarbetet är slutfört bör ingenting genomföras, anser Socialdemokraterna, liksom i övrigt Ny demokrati. Funnes det ett oavvisligt samband mellan de nu föreslagna förändringarna och dem som kan förväntas längre fram, borde man tillmäta invändningarna en viss tyngd. Men ett sådant samband finns knappast, i varje fall är det så svagt att ett avvisande av förslaget i dess helhet måste anses omotiverat. Att det just är tidpunkten för reformen som är huvudinvändningen framgår tydligt av den socialdemokratiska motionen och reservation och av det inlägg som Rune Evensson tidigare har gjort. Det heter exempelvis i reservationen att Socialdemokraterna ser positivt på att ett arbete med att reformera PBL har inletts. I motionen förs en rad förslag fram som sammanfaller med propositionens. Jag tror att det inte är mindre än fyra delområden där socialdemokraterna stöder regeringsförslaget. Detta är positivt och borde ha resulterat i ett gemensamt ställningstagande på en rad punkter. Dess värre blev det inte så. I stället yrkar socialdemokraterna avslag på hela propositionen. Två motiv kan finnas för detta ställningstagande. Dels kanske socialdemokraterna anser nackdelarna med vissa delförslag vara så stora att helheten måste avvisas. Detta motsägs av de konkreta förslag som finns i motionen. På väsentliga punkter finns det faktiskt en samsyn med regeringen och utskottsmajoriteten. Dels kan det vara så enkelt som att en reformering av plan och bygglagen -- som ursprungligen en socialdemokratisk regering lade fram förslag om -- inte tillåts göras av en borgerlig regering. Man vill invänta höstens val i förhoppning om en valseger och först därefter själv genomföra en efterlängtad och välmotiverad reformering av plan och bygglagen. Inget av dessa motiv anser jag vara hållbart, varför de bör avvisas. Ny demokrati å sin sida har också som huvudmotiv för sitt avslagsyrkande att hela reformeringen bör göras i ett sammanhang. Jag vill hävda att man härmed riskerar att kasta ut barnet med badvattnet. Genom att haka upp sig på att helheten måste föreligga innan något över huvud taget kan genomföras kan följden bli att ingenting genomförs av det de själva så gärna vill genomföra. Det bästa blir det godas fiende. Förändringar i gamla planer för handelsändamål vill Ny demokrati genomföra redan nu, men det är någonting som ligger i ett senare skede i utredningsarbetet. Jag håller med om att frågan snarast bör få sin lösning. Men innan remisstiden är till ända och innan regeringen gjort sina överväganden bör riksdagen inte genomdriva några förändringar. Litet märkligt är Ny demokratis ställningstagande. Dels avvisar man hela propositionen och en rad förslag som ligger i linje med vad nydemokraterna själva vill med hänsyn till att helheten är viktig. Dels vill man bryta ut en del i ett kommande förslag, som ännu inte förberetts, och fatta beslut om det nu. Logiken är milt uttryckt litet svag. I ena fallet avvisas en rad angelägna förslag, trots att det föreligger både proposition och betänkande. I det andra fallet reserverar sig Ny demokrati till förmån för ett förslag som verkligen brutits ut ur helheten och som bara föreligger i form av ett utredningsförslag. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottes hemställan och avslag på reservationerna. Sedan vill jag säga några ord om Rune Evenssons inlägg. Han uttalar och visar prov på en viss besvikelse, och det kan man förstå. Det gick ju inte socialdemokraternas väg. Nu vet vi det inte säkert, för voteringen har ännu inte skett. När utskotten behandlar frågor förs diskussionen på olika sätt. Att uttrycka sin besvikelse på det sätt som Rune Evensson gjorde kan jag ha förståelse för, men jag tycker att det är litet av ''Surt, sa räven om rönnbären'' över hans inlägg. Jag beklagar verkligen att inte Rune Evensson och socialdemokraterna över huvud taget var intresserade av att ta vara på det gemensamma som trots allt fanns i propositionen och socialdemokraternas motion.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
Fru talman! Det är roligt med ett annat tonläge från moderaterna i dag än i den stora PBL-debatten i mitten på 80-talet. Borta är alla domedagsprofetier om vad som skulle hända. I dag förklarar sig Bertil Danielsson nöjd med lagen. Det är en stor reträtt. Verkligheten har tvingat moderaterna till denna reträtt. Vi spekulerar inte i situationen efter höstens val, utan vi vill utforma PBL med så stor bredd som möjligt. Jag har sagt det vid alla tillfällen, och det står jag fortfarande vid. Vi säger att vi kan tänka oss anta vissa delar av propositionen. Vi säger t.ex. att idén att dela på lokalisering och kontroll kan vara bra. Det är vi inte avvisande till. Vi tycker också att det är bra att byggherrarna får ett större ansvar, för det är mycket oklart i PBL i dag hur det skall vara. Vad vi är bekymrade för är hur man skall göra med de över 90 % av bygglovsärendena som är småärenden och som inte omfattas av den hantering som föreslås i den nya lagen. Byggnadsinspektionerna kommer att till stor del försvinna. Byggnadsnämndens uppgift i dag är rådgivande. Folk rådgör i förväg med tjänstemän och byggnadsinspektörer om hur man skall utforma byggnader. Den uppgiften kommer att ändras så att byggnadsnämnden kommer in i ett mycket senare skede. Det blir på något sätt en mer fiskal uppgift som byggnadsnämnder och byggnadsinspektörer får. Enligt de nya byggregler som är beslutade av en borgerlig majoritet i Boverkets styrelse skall funktionskraven kontrolleras av byggnadsnämnder. Införs bygglovsbefrielse kommer byggnadsnämnden att granska kraven först i det skede då man kallar till samråd. Mycket av förarbetet är då gjort, och man kommer i en väldigt konstig situation. Varför inte pröva detta i några län i landet under en tid för att se hur det fungerar, innan man slutgiltigt tar ställning i frågan? Den uppfattningen har vi fört fram. Om man skall genomföra en bygglovsbefrielse bör det förankras i en översiktsplan där medborgarna har kunnat säga sitt. Det finns ingen möjlighet till det nu. En översiktsplan kommer att tas upp i nästa betänkande från utredaren och behandlas av riksdagen först i höst. Vi tycker att man har börjat i fel ända. Detta med ändamålsenlighet och trevnad bör finnas kvar. Det är viktigt speciellt med tanke de nya byggregler som den borgerliga majoriteten i Boverkets styrelse har infört. Likadant tycker vi att kravet på materialbeständighet bör finnas kvar. Det är inte alltid samma människor som bygger huset som förvaltar det. Därför är det ett väldigt viktigt krav som bör finnas kvar.
Fru talman! Rune Evensson vill återuppväcka 80 talets diskussion för att provocera fram ställningstaganden och sådana stämningar som då rådde. Det är några år sedan dess. Som jag anförde och som också anförs i både propositionen och betänkandet förändras tiderna. Vi har haft lagen en tid. Huruvida jag är nöjd eller inte nöjd kan vi lämna därhän. Men att vi nu med stor tillfredsställelse hälsar de förändringar som är på gång tyder ändå på att lagen måste reformeras. Helt nöjd med en lag kan man ju inte vara om man på en rad punkter vill göra förändringar och förbättringar. Det är så det skall vara. Rune Evensson ger sig in i en diskussion om olika detaljer och delförslag. Det kan säkert ligga en del i vad Evensson säger. Men det är kanske litet sent påtänkt att nu föra en diskussion om att kunna komma fram till gemensamma ståndpunkter i dessa frågor. Det hade funnits undrlag och möjlighet till det. Det fanns ju motionskrav som på några punkter i stort sett sammanföll med propositionens innehåll. Det hade som sagt varit möjligt då, men det är något sent att nu ta upp en sådan debatt. Det kan finnas möjlighet till det i ett senare skede och på ett mera resonabelt sätt, om Rune Svensson kan lämna 80-talets konfrontationer bakom sig och vill diskutera sakfrågorna.
Fru talman! Jag förstår mycket väl varför Bertil Danielsson inte vill diskutera 80-talets debatt om PBL, så vi kan lämna det därhän. Många av de saker som nu förmodligen kommer att beslutas av riksdagen -- Dan Eriksson i Stockholm har ju deklarerat hur han tänker rösta -- är jag rädd för att vi kommer att få ändra i fortsättningen. Det kommer kanske två ytterligare propositioner om PBL. Det tycker jag är olyckligt. Det kommer att förvirra vid tillämpningen av lagen. De som hanterar dessa frågor ute i kommunerna och medborgarna kommer att få det svårt att hänga med i alla svängar om vi genomför förändringar så tätt i en omfattade lagstiftning. Varför denna brådska? Vi hade väl kunnat avvakta tills utredningen var klar. Det har väckts motioner i detta ärende om handikappkraven. Man påpekar att handikapppkraven är mer kortfattade i denna utformning av lagen än i den gamla lagen. Utformningen av regler och föreskrifter skall skötas av en annan myndighet än riksdagen. Riksdagens inflytande tas bort i stor utsträckning. Men det tycker vi bör finnas kvar.
Fru talman! Jag tror att Rune Evenssons farhågor är betydligt överdrivna. Han spekulerar i vad som eventuellt skall komma senare och att det då inte skulle stämma överens med dagens beslut. Jag tror att vi kan lämna den frågan därhän. Man kommer säkert att ta hänsyn till olika faktorer. Det är ingen fara för att frågan kommer att bli illa behandlad när det gäller de handikappade. Jag vill använda en återstående minut till att erinra om att jag höll mitt första anförande i kammaren hösten 1979. Anförandet gällde fysisk riksplanering och användningen av jordbruksmark. Diskussionen gällde på vilket sätt jordbruksmark skulle skyddas från exploatering eftersom den var så värdefull för livsmedelsproduktionen. Detta speglar i ett nötskal det förändrade synsätt som jag har upplevt över tiden. Under denna 15 årsperiod har såväl samhället som riksdagens synsätt förändrats i olika frågor. Men det finns ändå ett visst intresse i att erinra om att såväl mitt första som mitt sista inlägg i denna kammare berör frågor om mark, planering, planfrågor och äganderätt. Jag vill samtidigt passa på att tacka de meddebattörer, inte minst Rune Evensson, som jag har mött ett antal gånger under de gångna åren för uppfriskande och sakliga diskussioner. Jag önskar de som är kvar i bostadsutskottet en lyckosam framtid.

Fru talman! Jag tycker att det är bra att kammaren diskuterar frågor om samhällsplanering och byggplanering och hur byggandet skall gå till osv. Jag tror att det har varit för få diskussioner om detta i kammaren. Det är bra att det har satts i gång ett arbete som har föranlett riksdagsledamöterna att gå i clinch med frågorna. Det är så avgörande för hur vi skall hantera miljöfrågorna i framtiden. Jag tycker att Bertil Danielsson har beskrivit innehållet i propositionen och försvarat den så bra att jag inte behöver göra en fullständig redogörelse för den. Men jag skall gå in på vissa frågor. De grundläggande samhällsplaneringslagarna, plan och bygglagen och naturresurslagen, är bärande och oerhört viktiga. Jag vill också berömma Socialdemokraterna för att det blev en sådan lagstiftning i mitten av 80-talet. Det skedde med hjälp av ett samarbete mellan Centern och Jag har hela tiden sagt att plan och bygglagens grundläggande struktur är helt riktig. Men när lagen trädde i kraft hade inte miljöfrågorna växt fram samma det sätt som i dag. Vid utvärderingar av plan och bygglagen visade det sig att vissa saker inte fungerade alldeles bra. I dag finns det kopplingar till övriga Europa via EES-avtalet, vilket gör att lagstiftningen måste förändras och moderniseras. Jag tycker att den debatt ni har haft belyser varför det skall läggas fram ett förslag nu som inte innehåller hela utredningsmaterialet. Det framgick med stor tydlighet att det brådskar att klarlägga ansvarsfrågan inom byggandet. Det brådskar att verkligen lyfta fram producentansvaret. Låt oss ställa oss frågoan om vi verkligen har lyckats bli av med sjuka hus. Hur är det med radonhus? Hur är det med byggfel? Hur är det med små byggföretag eller de som själva beställer ett hus? Vilka rättigheter har de att få ändringar gjorda? Hur lätt är det att få ändringar gjorda? Att döma av de brev som jag har fått till departementet är dessa frågor inte så enkla att hantera här i Sverige -- även om man skulle kunna tro det. Därför tror jag att det är viktigt att snabbt konkret belysa att det råder ett fullständigt producentansvar hos dem som bygger husen. Det skall skapas en lagstiftning där alla tekniska krav är samlade -- som i byggproduktlagen. Kravet på ändamålsenlighet finns kvar fast i form av ett nytt begrepp, nämligen användbarhet. Ändamålsenligheten var tidigare indelad i hur bostäderna skulle se ut kopplat till en materiell upprustning av boendemiljöerna. Men funktionerna som sådana har inte alltid visat sig leva upp till kraven. Under nuvarande lagstiftning byggs det fortfarande så att det inte går att komma in med en rullstol genom ytterdörren till en lägenhet i ett hyreshus. Sådana fel och brister visar att dagens kontroll inte är hundraprocentigt effektiv. Därför tycker jag att det är lämpligt att diskutera frågan om kontroll. Centern och Socialdemokraterna lade tillsammans fast den plan och bygglag som gäller i dag. Men jag ser att Socialdemokraterna i den motion de har väckt egentligen ställer upp på det mesta. Jag skall inte använda mycket tid till att citera vad som står i motionen. Men jag kan konstatera följande: ''Vi delar uppfattningen att man vid bygglovsprövningen klarare bör skilja mellan lokaliseringsprövningen, - -, och kontrollen av att byggnaden uppförs enligt de byggnadstekniska krav som gäller. Vi delar uppfattningen att kommunerna i ökad omfattning bör kunna medge lättnader i tillståndsplikten - -. Vi delar uppfattningen att PBL:s intentioner i fråga om byggherrens ansvar för sitt byggnadsverk behöver förtydligas. Vi delar uppfattningen att kvalitetssäkringen i byggprocessen behöver förstärkas. Vi anser att det bör öppnas möjligheter för ett mer diversifierat kontrollsystem, - -.''

Fru talman! Centern är ett parti som inte är att lita på, vilket handläggningen av detta ärende tydligt har bevisat. Vi valde en gång att göra upp med Centern om PBL för att få samstämmighet kring en så stor lagstiftingsfråga. Men när Centern kom i regeringsställning höll inte detta. Då hade man glömt och visste över huvud taget inte om att uppgörelsen hade träffats. När Görel Thurdin säger att hon har tagit initiativet till överläggningar före propositionsskrivandet. Detta är fel. Jag har vid ett flertal tillfällen gjort påstötningar om att vi borde ha överläggningar, men det har inte kommit några reaktioner från departementet. Nu kommer förmodligen detta lagförslag att passera riksdagen tack vare Ny demokratis krumbuktande, som innebär att man kommer att rösta emot sin egen avslagsmotion. Tycker Görel Thurdin att det är en bra fortsättning på PBL uppgörelsen med Socialdemokraterna 1986, att ni nu med Ny demokratis vinglande hjälp får igenom propositionen i riksdagen? Görel Thurdin har föreslagit samråd med oss socialdemokrater när det gäller de två kommande propositionerna, dvs. de två kommande delarna av PBL som egentligen borde ha kommit först. Jag kan förstå Görel Thurdins intresse av en senareläggning, eftersom det kanske kommer att sitta en annan regering i kanslihuset. Då vill Centern plötsligt vara med. Men när Centern själv sitter i kanslihuset är intresset inte alls lika stort. I hela PBL-Sverige, om man så får kalla det, är människor som jobbar med dessa frågor är mycket förvånade över Centerns agerande. De detaljer som Görel Thurdin tog upp vill jag återkomma till i en senare replik.